Herr talman! Fru Nilsson i Kristianstad säger att centerpartiet har full täckning för alla sina utgiftsförslag. Men vill fru Nilsson verkligen bestrida att centerpartiet under den här våren har levererat förslag vilkas genomförande kostar över en miljard kronor, utan att ni samtidigt anvisat kompensation för dessa kostnader? Fru Nilsson skakar på huvudet, och jag drar slutsatsen att det inte går att bestrida att det förhåller sig på det sättet. Det är mot den bakgrunden man skall se ert agerande i den här frågan. Fru Nilsson säger att det här gäller 5 milj.kr. och att det beloppet inte spelar så stor roll i jämförelse med de stora utgifterna på andra håll. Men lägger man ihop den ena utgiftsposten med den andra så blir det miljardbelopp. Får jag nämna att man i den PM som utredningen sammanställt anger kompensationstal. För tomater anges ett kompensationstal på 105 96. Det är kompensationstalet, om man ser utvecklingen på något längre sikt. Ser man den på kortare sikt, skall kompensationstalet vara 63. Om man tar hänsyn till de problem som finns när det gäller vissa tomatföretag och till att det finns en viss gräns för högsta bidrag, kommer det ändå av de över 1700 000 kr. som kan utgå i bidrag till tomatföretagen att ges stora summor till företag som har klarat sig mycket väl. Sedan kan man aldrig bortse från att den ekonomiska styrkan varierar kraftigt från företag till företag beroende på vilka distributionsmöjligheter de har. De som står i förbund med detaljhandelsföretag har allmänt sett en mycket starkare ekonomi än rena produktionsföretag, som måste sälja till grosshandeln till de priser som där tillämpas. Vissa företag intar en mellanställning genom att de har avtal om direktleverans till detaljhandeln. När trädgårdsnäringsutredningen har försökt beräkna omfattningen av priskompensationen har den byggt på engroshandelspriser. För enskilda företag kan utvecklingen ha varit betydligt annorlunda än som fångats in i dessa kalkyler. Slutligen, herr talman: Vilken fast politik behövs när det gäller trädgårdsnäringen? Jo, att man inom utredningen nu utformar ett program på lång sikt, som tar hänsyn till våra möjligheter för framtiden. Jag är övertygad om att trädgårdsnäringsutredningen skall kunna lägga fram ett program, som blir gynnsamt för trädgårdsnäringens framtida utveck = Nr 87

Herr talman! Efter detta replikskifte är fältet ganska ordentligt avbetat. — Lån till trädgårds Vad jag hade tänkt säga är redan avhandlat. näringen Herr Bergqvist tog emellertid upp ett rätt intressant resonemang -— i varje fall antydningar till det — genom sina statsmannaord om den aktiva näringspolitiken. Det vore frestande för mig att ge mig in på den, men jag skall avstå i detta sammanhang. Jag vill bara fråga om inte herr Bergqvist gjorde sig skyldig till en liten felsägning, när han anförde att vi får mycket fördelaktiga lån, som skall vara ränteoch amorteringsfria i tre år. I det papper som har delgivits utskottet står det två år. Kanske herr Bergqvist menar att räntan och amorteringen betalas i efterskott, först efter det tredje året. I våra papper talar vi i alla fall om två års räntefrihet, vilket framgår av näst sista stycket på s. 3 i utskottets betänkande. Det kan emellertid vara detsamma, för därefter följer i alla fall tio års amorteringstid, vilket är en ganska hård amorteringstid. Ett lån kan vara avsett för konsolidering av företaget eller till en rationalisering. Men vet man inte med säkerhet att förhållandena kommer att bli bättre, är man inte mycket hjälpt av ett lån. Då kan just det tillfälliga bidraget vara till hjälp. Inom moderata samlingspartiet är vi inte särskilt intresserade av bidrag. Men vi ser detta såsom en tillfällig historia och där kan bidrag vara till hjälp. Jag vet något så när vad jag pratar om, eftersom jag hör till de trädgårdsodlare som har tvingats ge upp. Det är jag glad för i dag. Mycket kan komma emellan. Det är så många saker som berör trädgårdsodlingen utan dennas förvållande, t.ex. handelspolitiska frågor och annat som drabbar den hårt. Inom moderata samlingspartiet tror vi på lång sikt mera på ett kostnadsrelaterat stöd i form av restitution i en eller annan form av erlagda avgifter. Men just nu är läget så allvarligt att det inte är fråga om god eller dålig lönsamhet. I dag gäller det växthusverksamheten över huvud taget. Av den orsaken har vi i moderata samlingspartiet anslutit oss till reservationen, till vilken jag yrkar bifall.
Herr talman! För att skingra herr Wachtmeisters i Johannishus missförstånd vill jag slå fast att det förslag som föreligger från jordbruksutskottets majoritet innebär räntefrihet och amorteringsfrihet under tre år.
Herr talman! Jag är ledsen att jag behövde begära ordet på nytt, men herr Bergqvist kom med några påståenden som jag måste bemöta. Herr Bergqvist undrade vad 2000 kr. betyder för medianföretaget i 45 den här situationen. Ja, 2 000 kr. kan betyda oerhört mycket för en småföretagare när det gäller att komma över en akut svår situation.

Så ligger det alltså till med kompensationsgraden. Eftersom herr Bergqvist säger att vi i centerpartiet har kommit med överbud på en miljard kronor under året måste jag be om en specifikation på det beloppet.

Herr talman! Att ge en kort specifikation på centerpartiets överbud är omöjligt, eftersom de omfattar en lång lång lista, men jag kan ta några exempel på överbud som uppgår till betydande belopp, för vilka ni inte har föreslagit några kompenserande inkomster eller reduktioner i fråga om andra utgifter. Det förekom förslag om en ökning av biståndsbeloppet med 500 milj.kr. Ni har nyligen röstat igenom en sänkning av villabeskattningen som rör sig om mycket stora belopp. Ni har vidare röstat igenom förbättringar av studiestödet. Enbart de här sakerna gör att det sammanlagda beloppet närmar sig miljardstrecket, och sedan finns det åtskilligt annat som inte ryms inom ramen för en kort replik. Det var inget förakt för 2 000 kronors värde som jag uttryckte när jag undrade vad det beloppet betyder för företagen. Vad jag sade var att genom att sprida ut bidraget till alla kommer det att bli mindre än vad det hade kunnat bli för de företag som behöver mest. Jag har fortfarande svårt att tro att frågan om medianföretaget skall fortsätta sin verksamhet eller inte är en fråga som avgörs av huruvida man får 2 000 kr. i engångsbidrag eller inte. Jag tror att besluten fattas utifrån andra bedömningar. Sedan några ord om kompensationstalen. På s. 23 i trädgårdsnäringsutredningens PM finns en uppräkning över kompensationstalen. Där står det 105 96 för tomater, och inom parentes står den siffra som fru Nilsson anförde. Vi har båda rätt, även om den uppgift jag lämnade inte står inom parentes. Skillnaden är den att fru Nilssons siffra gäller på kort sikt med hänsyn tagen till att oljeprisstegringen var speciellt kraftig under våren 1974 när företagen gjorde stora inköp. Om man däremot ser året som helhet med den sänkning av oljepriset som inträffade under ett senare skede, finner man att tomatodlarna har lyckats höja sina priser så att det kompenserat oljeprisstegringarna.
Nr 87 Herr talman! Det är just på kort sikt som vi har föreslagit bidraget. Torsdagen den Det är därför som jag har angivit 63 96.

Jag har aldrig förstått det draget i den socialde = näringen mokratiska näringspolitiken som innebär att företagen helst skall vara under isen innan man anser sig ha möjlighet att rycka in. Det är väl mycket bättre att på ett tidigt stadium ge ett kortsiktigt stöd — ett övergångsstöd — som vi föreslår, så att företagen sedan kan leva vidare under betryggande former. Jag förstår att herr Bergqvist inte kan precisera den där miljarden. Det är omöjligt, för det stämmer inte med centerpartiets politik att vi skulle åta oss utgifter utan att vilja betala dem. Vi ger verkligen anvisning om hur utgifter skall täckas i samma mån som vi föreslår dem.

Herr talman! De tre exempel som jag anförde på överbud från centerpartiet har icke kompenserats med några motsvarande förslag till inkomstförstärkning eller utgiftsreduktion. Det är alldeles klart. Enbart dessa tre exempel motsvarar kostnader i storleksordningen 1 miljard. Och det finns många andra exempel. Fru Nilsson i Kristianstad har varken kunnat bestrida att centerpartiet har föreslagit dessa utgifter eller kunnat ange några kompenserande inkomstförstärkningar eller utgiftsreduktioner. Centerpartiet har inte heller på något sätt kunnat göra troligt att något enda företag, som har förutsättningar att leva på längre sikt, skall behöva läggas ner, om det här lånestödet genomförs. Detta stöd innebär tvärtom att företagens fortsatta existens tryggas. Alla de företag som har möjligheter att leva vidare på längre sikt kommer också att kunna göra det. Centern har inte kunnat visa att det förhåller sig på annat sätt.
Herr talman! Innan lånestödet kommer i praktisk tillämpning går så lång tid att det är risk för att många företag, inte minst efter resultatet av avtalsrörelsen, kommer att ha fått upphöra med sin verksamhet. Det är därför vi har lagt vårt förslag om det här bidraget, som jag fortfarande håller fast vid. Jag konstaterar att herr Bergqvist framhärdar i sitt tal om att centerpartiet inte anvisar pengar i förhållande till sina utgiftsförslag. Det är emellertid fel. Jag vill också påpeka, att inte ens finansministern räknar alltid rätt i sin budget. Vi lever f.n. med ett underskott i den årliga budgeten på ca 10 miljarder kronor. I förhållande till detta belopp utgör 5 milj.kr. en droppe i havet.

Herr talman! Trots att debatten nu har pågått länge ser jag mig nödsakad att, med hänsyn tagen till den mytbildning som jag har upptäckt pågår ute i buskarna kring regeringens inställning till trädgårdsnäringen, med några ord kommentera denna fråga. Låt mig inledningsvis få ansluta mig till det principiella resonemang när det gäller näringspolitik i allmänhet som Jan Bergqvist här tidigare har fört. Jag vill också slå fast att regeringen anser det betydelsefullt att vi har en livskraftig trädgårdsnäring. Det är av detta skäl vi föreslagit det investeringsstöd som går ut till näringen för att underlätta möjligheterna att skapa rationella och bärkraftiga företag. Det är av denna anledning som regeringen har föreslagit att också trädgårdsnäringen skall få del av det särskilda stödet till samverkansföretag. Det är även därför som regeringen har tillsatt 1974 års trädgårdsnäringsutredning. Vi vill få näringens situation genomlyst och ändamålsenligheten i de nuvarande statliga stödformerna prövad mot bakgrund av angelägenheten av att kunna bevara och stärka näringen. Eftersom regeringen insåg att trädgårdsnäringen, framför allt växthusföretagen, drabbats hårt av oljeprisstegringarna och att detta för många företag innebar, temporärt, en besvärlig ekonomisk situation gav vi utredningen i uppdrag att snabbt lägga fram förslag om tillfälliga åtgärder, som kunde hjälpa behövande företag att komma över svårigheterna. Vi var överens med näringens företrädare att det var fråga om tillfälliga åtgärder. Lantbruksstyrelsen och regeringen har ansett att de låneformer som utredningen föreslog var den lämpligaste åtgärden. Däremot har varken lantbruksstyrelsen eller regeringen ansett det rimligt att generella statliga bidrag skulle utgå som retroaktiv kompensation för sämre lönsamhet utan närmare prövning av behovet i det enskilda fallet. Jag är på den punkten närmast tacksam mot herr Carlström, som i ett av sina inlägg belyste hur verkligt olämplig den stödform är som han själv föreslår. Man redovisade ju hur olika situationen kan vara inom näringen beroende på vilka produkter ett företag framställer. Måste vi ändå inte fråga oss vart det skulle leda hän om alla företag inom olika branscher skulle kompenseras med statsbidrag för de förändringar i lönsamheten som av och till kan uppstå av olika skäl? Däremot har regeringen ansett det lämpligt att ge direkta bidrag till åtgärder som har en bränslesparande effekt. I propositionen om energihushållningen föreslår regeringen 2 milj.kr. till sådana ändamål inom trädgårdsnäringen. Det är alltså 2 milj.kr. utöver de 2 som anslogs i fjol. Jag vill säga några ord när det gäller konkurrensen med den subventionerade importen. Vi har haft en sådan konkurrens. Men det är väl att ta litet enkelt på problemet om man menar att vi från svensk sida skall möta dessa svårigheter med att vi också skall subventionera den — Nr 87 här typen av produkter — för att kanske då möta en fortsatt ökning av Torsdagen den subventioner från de länder som exporterar till oss. Var slutar det här? 22 maj 1975 Det är rätt naturligt att regeringen i stället tar initiativ — som vihar —— LL gjort — till överläggningar med de andra länderna för att komma fram Lån till trädgårdstill förnuftigare lösningar på den här typen av relationer i handeln länder = näringen emellan. Annars vet man aldrig var detta kan sluta. Låt mig till sist få slå fast att regeringen är klar över angelägenheten av en snabb behandling av de låneärenden som vi kommer att få som resultat av regeringens förslag till riksdagen. Lantbruksstyrelsen har också vidtagit sådana förberedelser att lånen skall komma de behövande företagen till del med minsta möjliga tidsutdräkt. Jag är övertygad om att vi med de åtgärder jag nu har redovisat skall klara näringens situation.
Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse statsrådet Lundkvists uttalande att det skall bli en snabb handläggning av låneärendena. Jag betonade ju också i mitt inledningsanförande vikten härav. Anledningen till att jag tog upp tomatimporten från Danmark var att jag ville belysa konkurrenssituationen på detta område. Att vi sedan skall ta upp själva sakfrågan i utredningen är jag fullt på det klara med. Statsrådet Lundkvist sade att det pågår en mytbildning ute i buskarna om regeringens inställning till trädgårdsnäringen. Så är inte alls fallet. Vad vi som är verksamma inom trädgårdsnäringen begär är bara att få arbeta på lika villkor med dem som vi konkurrerar med i andra länder. Andra stater har på ett tidigt stadium givit stöd till sina trädgårdsnäringar. , Jag hoppas att vår trädgårdsnäring med de föreslagna åtgärderna, som vi nu kommer att besluta om, skall gå en ljusare framtid till mötes.

Herr talman! År 1974 fattade riksdagen principbeslut om att införa kilometerskatt för släpvagnar. I utskottets betänkande nr 26 behandlas de i propositionen 62 föreslagna bestämmelserna angående övergång till kilometerskatt. Utskottets och propositionens förslag innebär en annan utformning av reglerna för släpvagnar än vad som gäller för andra kilometerbeskattade fordon. För det första skall man ersätta den särskilda fordonsskatten med en inte speciellt destinerad kilometerskatt. För det andra skall den del av fordonsskatten som ersatte brännoljeskatten, när den slopades, också omvandlas till kilometerskatt. Detta motsvarar de bestämmelser som gäller för andra kilometerbeskattade fordon. Men dessutom — och det är här som det finns en skillnad — skall hälften av återstående for 53 donsskatt också omvandlas till kilometerskatt. Det innebär att man för släpvagnarna kommer att få en betydligt högre rörlig andel av beskattningen och en mindre fast andel. Motivet för denna annorlunda bestämmelse är att man då kan slopa nedsättningsreglerna för släpvagnar. Detta föreslås också i propositionen 62. Utskottsmajoriteten anger ytterligare ett motiv i betänkandet. Man anser att man mycket väl kan tänka sig att pröva en ny princip för kilometerbeskattning. Det negativa med den högre rörliga andelen är självfallet, som har anförts tidigare i diskusionerna rörande kilometerskatten, att man på det viset får ett sämre utnyttjande av släpvagnarna. En högre fast andel skulle innebära att de som kör tvingas utnyttja släpvagnarna mer för att minska andelen fasta kostnader genom att dela den på antalet kilometer. Just detta skäl — ett bättre resursutnyttjande — är enligt moderata samlingspartiets uppfattning betydligt större och tyngre än utskottsmajoritetens motivering för de ändrade reglerna. Av den anledningen har vi reserverat oss i utskottet till förmån för samma bestämmelser som gäller lastbilar och andra kilometerbeskattade fordon. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationen 1. När det gäller den räknarutrustning som skall användas har moderata samlingspartiet nu samma principiella uppfattning som tidigare. Eftersom utrustningen är ett led i uppbördsverksamheten från statens sida bör också staten bestrida kostnaderna för dessa räknare. Beslutet togs i fjol trots den reservation som moderata samlingspartiet hade anfört. I år har vi av praktiska skäl avstått från reservation, men vi har uttryckt vår principiella uppfattning i det särskilda yttrande som är fogat till utskottets betänkande. I en motion anförs att problem har uppstått med dessa räknare därför att de tekniskt sett har fungerat dåligt. Det är viktigt att i samband med detta slå fast vad utskottet säger i sitt betänkande, när man understryker vikten av krav på hållbarhet och tillförlitlighet för de nya kilometerräknarna. Utskottet skriver bl.a.: ”Skulle emellertid hållbarhetsoch tillförlitlighetsproven visa att det kan föreligga något tvivel på dessa punkter förutsätter utskottet att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om senareläggning av ifrågavarande reform.” På så vis skall man självfallet se till att man får en ordentligt fungerande utrustning, vilket minskar kostnaderna för dem som berörs av omläggningen. Den andra moderatreservationen tar upp ett problem som behandlas i motionen 1092 av herr Träff m.fl. Det gäller det undantag som tidigare fanns i fråga om nyttjandeförbud för fordon som sålts på avbetalning och för vilka ej erlagts skatt. Problemen uppstår framför allt när det gäller tyngre fordon, t.ex. när man vid handel med bilar säljer en lastbil på avbetalning. Skulle det visa sig att köparen inte uppfyller sina förpliktelser utan säljaren tvingas återta fordonet, och köparen inte har erlagt skatten, så innebär det att säljaren, om fordonet inte har tillräckligt stort värde när det återtas, tvingas betala också denna skatteskuld för att över huvud taget kunna sälja fordonet vidare. Annars förlorar man pengar genom att fordonet får stå och vänta på försäljning till dess detta med skatten klarats upp och det kan ta ett par år. Den övervältring som det talas om i utskottsbetänkandet är i de flesta fall inte möjlig. De motiv som fanns förra året för att ta bort undantaget från nyttjandeförbud var till att börja med administrativa svårigheter. Den invändningen tycker vi väger mycket lätt. Det finns nu centrala register som borde underlätta kontrollen av betalning av skatter. Vi tycker också att uppenbara orättvisor inte får bestå med hänvisning till administrativa svårigheter. Utskottet säger också att det kan finnas risk för skentransaktioner, vilket kort sagt innebär skattefusk, i samband med denna regel. Även här anser vi att staten självklart genom andra åtgärder måste hindra skentransaktioner som syftar till skattefusk. Man skall inte ta bort en regel som behövs för att undanröja en orättvisa. För de berörda företagen kan ett borttagande av denna regel för de tyngre fordonen innebära kostnader som i många fall leder till förluster på 10 000-20 000 kr. Herr talman! Detta motiverar också ett yrkande om bifall till reservationen 2, vilket jag härmed framför.

Herr talman! Vägtrafikbeskattningen i Sverige har undergått stora förändringar under de senaste åren. Det har skett en övergång från brännoljeskatt till kilometerskatt för sådana lastbilar, bussar och personbilar som drivs med annat drivmedel än bensin eller gasol. Principbeslutet fattades av 1971 års höstriksdag, och arbetet anförtroddes en särskild nämnd, kilometerskattenämnden. Vid beskattningen skulle särskilda kilometerräknare användas. Kungl. Maj:t, som det hette på den tiden, bemyndigades att utfärda föreskrifter om inmontering av kilometerräknarna. Det beslöts även att kostnaden för räknarna skulle tas ut av fordonsägarna. Detta beslutades även av riksdagen. I propositionen 1973:94 tog regeringen upp frågan om den närmare utformningen av kilometerskatten, och de förslag som lades fram antogs också av riksdagen 1973.

Då det gäller släpvagnarna med speciella förhållanden föreslogs i propositionen att såväl den särskilda fordonsskatten som den del av fordonsskatten som motsvarar höjningen den 1 januari 1974 på grund av brännoljeskattens slopande och hälften av återstående fordonsskatt skall ersättas av kilometerskatt. Man går här litet längre än vid omläggningen av skatten på lastbilarna, och märk väl att detta motiveras med de praktiska fördelar man vinner genom att de särskilda nedsättningsreglerna för sådana släpvagnar som används i viss begränsad omfattning kan slopas. I reservationen 1 av herrar Magnusson i Borås och Lundgren i Kristianstad yrkas bifall till motionerna 2024 av herr Eriksson i Ulfsbyn m.fl. och 2041 av herr Westberg i Ljusdal. Som redan nämnts motsätter sig reservanterna propositionen i denna del och vill att kilometerskatten för släpvagnar utformas så, ”att den i princip kommer att ersätta den särskilda fordonsskatten och den del av fordonsskatten som motsvarar höjningen den 1 januari 1974 på grund av brännoljeskattens slopande samt att nedsättningen av fordonsskatt enligt kungörelsen bibehålls”. Man menar att en hög, fast fordonsskatt leder till ett bättre resursutnyttjande; den saken har också en av reservanterna här nämnt. Man anser vidare att det inte finns tillräckligt starka skäl för att i denna skatteomläggning gå längre än vad som skedde när det gällde lastbilarna.

Den 12 november 1974 har kilometerskattenämnden träffat avtal med samma bolag om distribution av räknare till släpvagnarna. Enligt detta avtal har bolaget åtagit sig att distribuera kilometerräknare till släpvagnar som dras av kilometerskattepliktiga for don och som har en totalvikt över 3 ton. Denna distribution skall omfatta — Nr 87 släpvagnar som den 1 juni 1975 är registrerade och inte avställda. Jag Torsdagen den kan också nämna att apparaturen består av stämplade kilometerräknare 22 maj 1975 som monteras på navet och som är försedda med skyddsanordning m.m. Kostnaderna för denna distribution har beräknats till 59 kr. exkl. mer — Kilometerskatt för värdeskatt för varje sats. Det har också sagts i propositionen och i ut = vissa släpvagnar, skottets betänkande att hela kostnaden för kilometerräknarna kan upp = m.m. skattas till 414 kr. exkl. momsen. I ett särskilt yttrande av de tre borgerliga partierna går man på motionerna 2024 av herr Eriksson i Ulfsbyn m.fl. och 2041 av herr Westberg i Ljusdal, och man tar där upp frågan om vem som skall betala kilometerräknarna och installationen av dem, om det är staten eller fordonsägarna som skall göra det. Den saken har tidigare varit föremål för behandling och diskussion i riksdagen. Jag tycker därför att det är onödigt att nu på nytt ta upp den diskussionen. Motionärerna anser att staten skall stå för kostnaderna. Som jag tidigare nämnde anser departementschefen att ägarna — i likhet med vad som gällde vid införandet av kilometerskatt för motorfordon — skall svara för kostnaderna. Riksdagen fattade den gången beslut i enlighet med propositionens förslag, och det gällde då ett mycket större antal fordon än det nu är fråga om. Utskottet säger att det är uteslutet att införa en ny princip för bestridande av dessa kostnader. Därför bör släpvagnsägarna, i likhet med vad som tidigare gällt ägare av dieseldrivna lastbilar, bussar och personbilar, stå för kostnaderna vid övergången till kilometerskatt. I reservationen 2 av herrar Magnusson i Borås och Lundgren i Kristianstad tillstyrks motionen 1092, i vilken det yrkas att riksdagen måtte besluta återinföra undantaget för avbetalningsförsålda fordonsskatteskulder i samband med återtagning av fordonet i vad det avser tyngre fordon. Även denna fråga har vi diskuterat tidigare i riksdagen. Jag anser det därför inte nödvändigt att nu igen sätta i gång en väldig diskussion om den. De som säljer bilarna har möjlighet att i kontraktet ta in en passus om detta, så att de får täckning även för skatteskulderna. Detta nämnde jag också förra året, då vi diskuterade denna fråga.

Det kan inte vara riktigt att skatteutskottet bidrar till sådana saker. Vi avstyrker därför detta yrkande och tillstyrker propositionens förslag. Det finns mycket att tillägga, men eftersom vi tidigare fört en diskussion i kammaren om dessa saker tycker jag att detta bör räcka.
Herr talman! Låt mig bara kommentera ett par punkter i herr Wikners anförande. När det gäller reservationen 1 av herr Magnusson i Borås och mig har utskottet hävdat att det inte finns någon anledning att nu ta upp en diskussion om förändring av reglerna för släpvagnar. Vidare tycker man att det vore rimligt att först se hur den nya principen kommer att fungera. Men det intressanta är att förändringen skall träda i kraft den 1 juni 1976, samtidigt som riksdagen skall diskutera denna fråga nästa år. Man kommer alltså inte att hinna få några erfarenheter av den nya principen till dess. Det är av den anledningen vi inte finner några skäl för att ändra den princip som tidigare varit gällande. Beträffande reservationen 2 vill jag säga att ingen fråga är onödig att diskutera i riksdagen, om man råkar ha en bestämd uppfattning om att det beslut som tidigare fattats är felaktigt. Herr Wikner ansåg att i avbetalningskontraktet kunde tas in en passus som gav säljaren möjlighet att tillgodoräkna sig ersättning för de kostnader som uppstår på grund av de skatteskulder som finns. Men det är ju ointressant för säljaren, om han över huvud taget inte kan tillgodogöra sig betalning för den skuld köparen har till honom. Att man sedan på begäran av bilregisternämnden slopade undantagsbestämmelsen från nyttjandeförbud för fordon som återtagits på grund av bristande betalning därför att ett bibehållande av bestämmelsen skulle kunna leda fram till skentransaktioner av olika slag är en annan sak. Vi skall ju inte införa bestämmelser som åstadkommer orättvisor för vissa kategorier, i det här fallet för bilhandlare, bara med den motiveringen, att det annars kan bli fråga om skentransaktioner. Då skulle vi få mycket svårt att genomföra många av våra lagstiftningsåtgärder, helt enkelt därför att det ofta går ganska lätt att genomföra olika slag av just skentransaktioner.
Herr talman! Jag nämnde tidigare att man har möjlighet att ta upp de här frågorna. Är det tidsnöd, kan man även gå direkt till departementet. Jag tror i alla fall att detta är den rätta vägen, eftersom det slutgiltiga beslutet inte kommer att fattas förrän 1976. Det är detta skäl som har upprepats i alla de här situationerna. Jag upprepar att det inte kan vara riktigt att skatteutskottet fattar ett beslut som kan få till följd att det blir större möjligheter till skatteflykt. Vid avbetalningsköp kan man — jag har själv talat om detta med försäljningsbolag i bilbranschen — ta in en passus i kontraktet om att den som köper fordonet, och icke säljaren, skall stå för eventuella skatteskulder. Vill man inte på detta sätt gardera sig mot detta, får väl säljaren stå för skatteskulderna.
Herr talman! Bara helt kortfattat till herr Wikner. Torsdagen den Om det inte finns några tillgångar hos köparen av bilen, och man 22 maj 1975 alltså inte kan ta ut skatteskulden av honom, hur skall säljaren i det
Herr talman! Redan när man säljer bilen får man väl kontrollera detta förhållande och inte vänta tills man drabbas av förluster — dels på bilen, dels i form av skatteskulder. Det bör vara säljarens sak att följa upp den kontrollen.
Herr talman! Riksdagen har i dag att fatta beslut om införande av kilometerskatt på släpvagnar. Om principen för kilometerskatten är vi överens enligt tidigare fattat principbeslut, men det finns i propositionen också sådant som vi inte är överens om. Jag hävdar nu liksom tidigare att kostnaderna i anledning av en beslutad skattereform bör betalas av statsmakterna. I motionen 2025 har jag framfört dessa tankegångar. I samma motion har jag framhållit betydelsen av att kilometerräknarna framtas till lägsta möjliga kostnad. Så skedde inte vid införandet av kilometerräknarapparatur för lastbilar. Vidare bör ställas ett obligatoriskt krav på större tillförlitlighet hos kilometerräknarna. Hitintills vunna erfarenheter ger klart belägg för att kilometerräknarna åsamkar lastbilstrafiken stora och onödiga kostnader i form av reparationer och därmed sammanhängande stillestånd. Detta kostar åtskilliga miljoner kronor per år men lämnas ändå utan beaktande av utskottets majoritet. Det har stannat vid ett särskilt yttrande av utskottets minoritet, som resignerat konstaterar att man inte fick gehör för tankegången vid förra tillfället. I reservationen 2 av herrar Magnusson i Borås och Lundgren i Kristianstad tar reservanterna upp det orättvisa i det system som infördes förra året. Det var en mycket märklig lagstiftning som då infördes. Ansvaret läggs där på tredje man. Tredje man är ofta en typisk småföretagare, och småföretagarnas situation är inte särskilt rolig i dagens samhälle. Herr Wikner har som talesman för regeringspartiet här klart sagt ifrån att man inte heller är intresserad av att göra särskilt mycket åt den saken. Det som herr Wikner har framfört om hur köparens skyldigheter kan bindas upp i ett kontrakt på ett tidigt stadium håller dess värre inte riktigt streck, vilket man lätt inser, om man har någon praktisk erfarenhet av problemet. Men jag finner det anmärkningsvärt att de två moderata representanterna är ensamma om reservationen och att inte representanterna för folkpartiet och centerpartiet finns med. Dessa båda partier säger sig annars företräda småföretagarintressen, men det har de inte visat i detta fall. Herr talman! Riksdagen befinner sig i tidspress i slutskedet. Jag skall 59 därför inte argumentera vidare utan har bara velat framiföra de synpunkter som jag har haft tidigare i denna fråga. Jag ber därmed att få yrka bifall till motionen 2025.
Herr talman! Herr Komstedt sade att jag hade avvisat förslaget. Det påståendet är felaktigt. Jag sade att det finns möjligheter att få en rättelse på alla dessa punkter när det slutliga beslutet fattas. Det är väl kilometerräknarna som är i stöpsleven. Enligt uppgift har de faktiskt fungerat ganska hyfsat. Utskottet säger emellertid att skulle dessa krav ej uppfyllas ”förutsätter utskottet att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om senareläggning av ifrågavarande reform”. Då måste ni väl vara tryggade? Det finns väl då ingen anledning att ta upp denna fråga nu.
Herr talman! Jag vet inte vilket mått herr Wikner har på storleken av pengar. Ibland när vi diskuterar små anslagsökningar hävdar man bestämt från socialdemokratiskt håll att vi är oansvariga när vi föreslår höjningar med några hundra tusen kronor. Jag har underlag som visar att det kan röra sig om onödiga kostnader på 7-8 milj.kr. per år på grund av att man införde kilometerräknare som inte var av den kvalitet som vi ansåg borde krävas. Det är en anmärkningsvärt hög onödig utgift som man åsamkar näringslivet för att materialet inte är tillräckligt bra. För mig är detta ganska mycket pengar, men herr Wikner nonchalerar tydligen den summan.
Herr talman! Vi kan inte i alla frågor som vi behandlar i riksdagen förutsäga resultatet. Nu kan det emellertid bli möjligt att ändra ett eventuellt missförhållande i detta fall. Jag tror nog att regeringspartiet är lika återhållsamt i fråga om kostnader på olika områden som moderaterna. Vi har vid flera tillfällen visat att vi inte slösar med medlen.
Herr talman! Jag konstaterar bara att 8 milj.kr. i onödiga utgifter inte innebär att man slösar enligt herr Wikners uppfattning. Den andra synpunkten som jag vill framföra efter herr Wikners senaste inlägg är att just erfarenheten från kilometerräknarna på lastbilarna föranleder mig att nu framföra kritik för att vi inte skall hamna i samma obehagliga situation när det gäller släpvagnarna. Jag tycker att det skall påtalas redan nu så att vi kan mota Olle i grind.

Nr 87 Herr talman! Vid årets början väckte jag motionen 319 med begäran Torsdagen den om en översyn av bestämmelserna beträffande bilskatt och accis för en 22 maj 1975 viss kategori av handikappade. Det förhållande som jag särskilt togupp = i motionen var att en person som har haft befrielse från accis och skatt — Kilometerskatt för under sin yrkesverksamma tid efter pensionsålderns inträde inte får be = vissa släpvagnar, hålla denna värdefulla praktiska förmån. m.m. Skatteutskottet har litet överraskande tagit upp motionen i det betänkande som vi i dag behandlar och avvisar förslaget om översyn med hänvisning till sitt betänkande nr 59 vid fjolårets riksdag. Utskottet säger att inga omständigheter som var okända vid den tidigare behandlingen av frågan har åberopats. Fjolårets betänkande är daterat så sent som den 3 december, varför det kunde anses att svaret i det betänkandet borde vara tillräckligt aktuellt. Men vid genomläsning av betänkandet i fråga har jag blivit nödsakad att sätta en del frågetecken i kanten, och det är anledningen till att jag gör detta korta inlägg i dag. Vad som sägs i betänkandet 1974:59 gäller visserligen handikappade, men jag finner snart att det här är fråga om statsbidrag till anskaffning av fordon. Det står inte ett ord om den grupp jag tagit upp. Min motion, nr 319, har ett helt annat innehåll, och jag kan inte finna att motionen på något sätt besvaras vare sig med årets eller fjolårets betänkande. Jag måste hålla fast vid vad jag sagt i motionen, nämligen att det är otillfredsställande att en person som haft dessa förmåner under sin yrkesverksamma tid mister dem när han blir pensionär och kanske behöver bilen mer än någonsin tidigare. Utskottet hänvisar till färdtjänsten, men denna är hårt ansträngd. Jag tror inte att det är någon vinst för samhället att gå den vägen, och i många fall är det säkerligen också omöjligt. Jag tycker att en viss generositet mot handikappade av denna kategori borde vara självklar. Vår tid är knapp, och jag har därför bara anmält mig för tre minuter. Dessa har gått för länge sedan, men jag lovar att komma tillbaka i frågan. Jag beklagar emellertid dröjsmålet och att vi inte i dag kunde få någonting sagt på den här punkten.
Herr talman! Jag hade inte för avsikt att delta i debatten denna gång, eftersom jag gjorde det förra året. Men ett par uttalanden av herr Wikner får inte stå alldeles oemotsagda. Jag har också tacksamt noterat tipset att det är bättre att vända sig till departementet än till riksdagen. Jag utgår ifrån att det innebär att herr Wikner tror att departementet är mindre prestigebundet än riksdagens skatteutskott när det gäller att behandla denna fråga. Egentligen var det förra året, såsom jag redan då sade, fråga om ett olycksfall i arbetet. Därför var det naturligt att komma igen motionsvägen för att försöka rätta till detta. Det här är inte, herr Wikner, en fråga om hur man skriver avbetalningskontrakt. Man kan än så länge till detta 61 koppla även t.ex. reparationsfordringar, men det är tveksamt om man kan göra det i fortsättningen. Alldeles klart är att en avbetalningssäljare inte av skattemyndigheterna får veta att skatten inte är betald, utan det kommer som en obehaglig överraskning i det ögonblick fordonet återtas. Det kan vara så att köparen slutar betala skatten tidigare än han slutar att fullgöra avbetalningarna på lastbilen, eftersom han vet att avbetalningssäljaren kanske har större anledning att se till sina fordringar än vad myndigheterna i sådana här sammanhang uppenbarligen har. Om man fortsätter på det här sättet blir det en klar diskriminering av den seriösa handeln. Att det förekommer ett och annat kriminellt förfarande är väl denna näringsgren inte ensam om. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Herr talman! Förlåt mig, herr Wikner, men i de fall där skatteskulden kan täckas genom att köparen äger värden förutom fordonet eller genom ett övervärde på fordonet och skatteskulden finns med i avbetalningskontraktet är det inga problem. Då fungerar avbetalningssäljaren, bilhandlaren, såsom en extra skatteindrivare för myndigheternas räkning. I de flesta fall då man tvingas ta tillbaka en bil på detta sätt finns emellertid inga tillgångar vare sig i bilen eller hos avbetalningsköparen. Då får avbetalningssäljaren åta sig att betala en annans skatteskuld. Så ligger det till.
Herr talman! Jag vill stryka under herr Wikners ord att utskottet har ”noterat”. Men jag kan inte finna någon notering vare sig i årets betänkande eller i fjolårets. I fjol handlade det hela tiden om vissa problem i samband med bilanskaffning och framför allt om bidragen skulle vara enhetliga och utbetalas på ert sätt. Jag håller med, när skatteutskottet i sitt betänkande nr 59 år 1974 skriver att de bör vara enhetliga. Men det är inte alls detta som jag har som huvudpunkt i min motion. I likhet med herr Wikner hoppas jag dock att man när det blir tid till förslag skall ta upp också detta.

Herr talman! Det svenska fisket befinner sig, som vi vet, inte i någon särskilt lätt situation. Dess existens är hotad, inte minst med tanke på vad som håller på att hända vid havsrättskonferensen. Att mot den bakgrunden ta bort ett existerande skydd för det svenska fisket är någonting som kommer att gynna import från ett land med starkt subventionerat fiske, ett land där subventionen nyligen har ökats med 50 miljoner dollar bl.a. på grund av de höjda bränslepriserna. Jag tycker inte att man kan gå med på detta, såvida man inte vidtar några andra åtgärder för att kompensera det svenska fisket. Det är emellertid vad man gör i skatteutskottets betänkande nr 29 med anledning av förslag om ändring i tulltaxan. Övriga ändringar i tulltaxan är helt att karaktärisera som redaktionella. Men den här ändringen, som rör import av vissa fiskeprodukter, är inte att karaktärisera som redaktionell, utan den är av annan karaktär. Motiveringen för denna ändring är inte särskilt stark. Däremot är motiveringen för att behålla och skydda det svenska fisket mycket starkt. Det är mot denna bakgrund, herr talman, som jag yrkar bifall till reservationen vid betänkandet.

Herr talman! Jag håller med herr Lindahl i Hamburgsund om att det svenska fisket har problem. De beslut som havsrättskonferensen kommer att fatta kan innebära att fiskegränser ändras. Vidare skall de svenska fiskarna konkurrera med import av fisk till starkt subventionerade priser. Men jag förstår ändå inte att frågan om tullfrihet på Canadasill kan ge anledning till motion i Sveriges riksdag. Motionen bygger visserligen på ett avståndstagande från Sveriges Fiskares riksförbund, som inte vill att Canadasillen skall bli tullfri, men frågan är ändå helt betydelselös. Vi har varit generösa nog i utskottsmajoriteten att skriva att det är en fråga som endast har marginell betydelse för de svenska fiskarna. Däremot kan frågan vid något enstaka tillfälle ha betydelse för någon enskild konservindustri, som just genom import av Canadasill kan hålla en jämn sysselsättning i sin verksamhet. Om jag nämner att importen av Canadasill, som nu är belagd med tull, uppgår till 173 ton, medan den tullfria importen omfattar 17 000 ton, så tror jag att kammarens ledamöter förstår att detta är ett otroligt ringa problem. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det här känner man nästan igen. Ett stort svenskt företag vill ha vissa lättnader. Det går herr Sträng och en del andra socialdemokrater med på. Men man tänker inte på att detta faktiskt får negativa konsekvenser för en hel yrkeskår. Jag medger att det är en liten import av den råvara som det nu är fråga om. Jag håller med om att den importen har marginell betydelse. Men kommer den att ha det, om man släpper importen fri? Skall vi försämra skyddet för svenskt fiske utan att ge någon som helst kompensation för det? Det är det frågan gäller, herr Kristenson. Svårare är det faktiskt inte. Här har man från regeringens sida inte velat göra någonting för det svenska fisket. Däremot gör man något emot det. Det är det som jag inte kan acceptera.

Herr talman! Till socialutskottets betänkande om ny steriliseringslag m.m. finns två reservationer, båda av utskottets moderata ledamöter. Den första gäller frågan om hur vi skall hantera steriliseringsärenden som gäller s.k. icke rättskapabla personer — alltså de stackars människor som på grund av svår psykisk sjukdom inte anses kunna bedöma sin egen situation och fatta sina egna beslut. Där har vi reservanter återfallit på den uppfattning som hystes av utredningen som har bearbetat frågan, nämligen att i sådana fall bör framställningen kunna få göras av en god man, förordnad av domstol. Propositionen och utskottsmajoriteten går en annan väg och menar att det inte skall finnas någon särbestämmelse, utan man skall i samtliga fall låta vederbörande själv fatta beslutet. Där har utskottet liksom det föredragande statsrådet en optimistisk uppfattning om att det även i svåra fall skall vara möjligt att komma fram till ett grundat beslut av vederbörande person själv. Det skall ske genom någonting som kallas ”tålamod och god pedagogik”, ett uttryck som jag är tveksam mot. När vi i stället vill föra in en god man i proceduren är det av hänsyn till patientens rättssäkerhet. Vi menar att en utifrån kommande, av domstol förordnad god man bör vara en bättre garant för denna rättssäkerhet än den vårdpersonal och andra som personen i fråga dagligen umgås med och som enligt vårt sätt att se kommer att bli de som fattar det verkliga beslutet. Det är klart att man formellt kommer att upprätthålla principen om frivillighet, men jag är rädd för att uttrycket ”tålamod och god pedagogik” i verkligheten bör översättas med ”övertalning och påtryckningar”. Det kan bli vanligt med argument av typen: ”Inte vill vi tvinga dig till att begära sterilisering, det bestämmer du själv.” ”Visst kan du få permission på lördag, men då är det bäst att vi ordnar det här först.” Vi rör oss här med en liten grupp människor, som faktiskt inte alla har förmågan att tillvarata sina egna intressen och fatta sina egna beslut. Jag tror att det är en bättre garanti för rättssäkerheten att låta någon som kommer utifrån — inte lever i patientens egen miljö — och som förordnas av domstol vara med i handläggningen. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1. Reservationen 2 kan tyckas vara av mindre räckvidd. Det är den väl också. Den lag vi nu skall besluta om är en viktig lag. Den griper djupt in i människors personliga liv och människors personliga integritet. Det är rimligt att man, framför allt under de första åren, mycket noga följer hur den lagen i praktiken kommer att verka. Jag misstänker naturligtvis inte att man, sedan man väl har stiftat en lag, lämnar allting att sköta sig självt och gå vind för våg. Visst är det sörjt för att man i det här fallet, närmast genom socialstyrelsen, kommer att följa hur lagen verkar. Men utredningen förde fram tanken att man därutöver skulle låta någon fristående institution — exempelvis en universitetsinstitution — få i uppdrag att närmare följa hur utvecklingen blir på det område som lagen reglerar. Herr Åkerlind och jag har tyckt att detta är klokt. Socialstyrelsen blir ju tillsynsmyndighet och skall utfärda tillämpningsföreskrifter. Den har naturligtvis också till uppgift att följa hur dessa tillämpningsföreskrifter efterlevs och hur de fungerar i praktiken. Men när det gäller så känsliga ärenden som dessa kan det inte vara ur vägen att få en bedömning av kunniga personer, som inte är inblandade i den dagliga rutinen. Därför, herr talman, yrkar jag också bifall till reservationen 2.

Herr talman! Den steriliseringslag som vi nu har härrör från 1941, och den är utan tvivel mogen för en modernisering. Utskottet ansluter sig för sin del till den framlagda propositionen, vars bärande grund är den utredning som gjorts i frågan. Propositionen skiljer sig delvis från utredningens förslag men ansluter ändå i stort till detta. Utskottets majoritet har kunnat biträda departementschefens förslag i propositionen. Förslaget innehåller regler, bl.a. i informativt hänseende, som måste finnas för att förhindra att sterilisering sker på grund av ett förhastat beslut av den som begär en sådan åtgärd. Utskottet är i huvuddrag helt enigt i sin uppfattning. Vad som huvudsakligen skiljer utskottets majoritet från reservanterna är den del i förslaget som gäller de s.k. icke rättskapabla. Härvidlag följer utskottets majoritet regeringens förslag, som innebär att också den s.k. icke rättskapable skall äga att själv avgöra om sterilisering skall ske eller inte. Med hänsyn till att sterilisering i allmänhet innebär en oåterkallelig åtgärd anser utskottet, att man måste beakta önskemålen hos den som skall steriliseras. Det har understrukits bl.a. av departementschefen, som anser — och utskottet ställer sig bakom denna uppfattning — att detta är en medicinsk fråga. Han säger i sin skrivning i propositionen bl.a.: ”För att garantera att steriliseringar inte utförs på personer utan insikt om ingreppets innebörd förordas i propositionen att —-—-- den som meddelar förberedande information i ärendet skall åläggas skyldighet att vid behov särskilt uppmärksamma vederbörande operatör på frågan om den steriliseringssökandes psykiska status. I tveksamma fall skall utlåtande från t.ex. psykiater kunna inhämtas.” Utskottsmajoriteten har avvisat reservanternas förslag om att en god man skall kunna inge ansökan om sterilisering. Utskottsmajoriteten gör detta på enligt min mening klara grunder. Reservanterna anser att deras Nr 87 förslag skulle medföra en större garanti för rättssäkerhet än majoritetens Torsdagen den förslag. Vi hävdar en annan uppfattning, men jag vill gärna understryka 22 maj 1975 att detta är en mycket svårbedömd fråga, där man kan ha olika meningar LE om framkomstvägen. För vår del anser vi att det förslag vi står bakom = Förslag till steriliseär det bästa och lämpligaste. ringslag, m.m. Om reservanterna anser att vårt förslag föga skiljer sig från tvångs ? sterilisering måste jag säga, att den väg de anvisar i själva verket inte skiljer sig så mycket från den som vi förordar. Men det lönar sig, som sagt, kanske inte att diskutera dessa frågor. Vi har valt olika vägar. Man kan se olika på dessa spörsmål, och därför har vi hamnat på skilda ståndpunkter. Det andra yrkandet i reservationen 1, som i huvudsak gäller förslag om att det i abortoch steriliseringsnämnden skall ingå en person med domarerfarenhet och att viss besvärsrätt skall införas, anser jag att den väg utskottet valt är bättre. De frågor som kommer att behandlas i nämnden rör i allt väsentligt genetiska och medicinska steriliseringsindikationer. För detta finns det enligt vår uppfattning ingen anledning att ha en jurist som fast medlem i nämnden. Däremot är det naturligtvis inget som hindrar nämnden att kalla jurist, om så befinns nödvändigt vid behandling av ett visst ärende. Men att göra juristmedverkan obligatorisk i nämnden vore att överdimensionera det juridiska inslaget i denna, eftersom de frågor som där avgörs har i första hand medicinsk karaktär. Utskottsmajoriteten avvisar också förslaget om besvärsrätt hos kammarrätten. Vi tycker inte att en sådan ordning är ändamålsenlig eller behövlig, och vi har därför avstyrkt detta. förslag. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Sjukvården är ett område som i första hand landstingen har ansvar för. Men vissa riktlinjer för sjukvården måste också gälla hela landet. Därför är det motiverat att riksdagen diskuterar sjukvårdens utveckling i stort. Staten har ju också viktiga styrmedel — dels sjukförsäkringen och dess regler, dels läkartilldelningen, sjukvårdslagen och utbildningen av olika personalkategorier. Vem skall besluta om de centrala utvecklingslinjerna för sjukvården? Skall socialstyrelsen, socialdepartementet eller riksdagen göra det? För folkpartiet är det självklart att i den mån det skall läggas fast några regler som gäller hela landets sjukvård och hälsovård, så är det riksdagen som skall fatta beslut och inte, som det nu tycks vara meningen, so cialstyrelsen. Vi anser det naturligt att en fråga som så nära berör människornas vardag och viktiga livsproblem skall behandlas i riksdagen. Det är riksdagen som skall lägga fast riktlinjerna för utvecklingen i stort. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 vid detta betänkande. Hur vill vi då att svensk sjukvård skall utvecklas? Den står ju mycket högt internationellt sett. Vi har en tekniskt avancerad sjukvård. Vi satsar stora resurser och har mycket kvalificerad personal. Svensk sjukvård kan också peka på mycket goda resultat när det gäller att bekämpa svåra sjukdomar och att lösa svåra medicinska problem. Men det är ett par svårigheter som kommit i förgrunden i diskussionen om svensk sjukvård. Först och främst har;vi långa väntetider för specialistvården på viktiga områden. Dessa har också ökat på senare år, trots att vi satsar så mycket större resurser. Det andra problemet är att människor önskar sig mer av personlig omvårdnad i sjukvården. Man frågar: Varför har de som arbetar inom sjukvården inte tid att lyssna på mina problem? Varför måste jag alltid träffa en ny doktor varje gång jag går till den allmänna sjukvården, och varför måste jag alltid berätta hela min sjukhistoria om igen? Varför kan jag inte få tryggheten av en fast kontakt med en läkare? Dessa problem antyder att vi använder våra stora och fina sjukvårdsresurser på ett delvis felaktigt sätt. Vi lägger förstor vikt vid sjukhusvården, den slutna vården. Vi har satsat för stor del av våra resurser på utbyggnad av den. Detta är ingen ny tanke utan något som det numera råder stor enighet om i den sjukvårdspolitiska diskussionen. Satsning på den öppna vården har varit ett nyckelord under flera år. Det är bra, men jag är rädd för att vi, med de riktlinjer som nu dras upp, ändå inte tillgodoser kravet på personlig omvårdnad och kontinuitet i den primära öppna vården, som är den första linjen en sjuk människa kommer i kontakt med. Jag är rädd att vi inte gör det i den utsträckning som vore möjlig, om vi hade en annan organisation. Jag skall därför be att få säga ett par ord om den sjukvårdsorganisation man har i England. Den bygger på vad man populärt skulle kunna kalla husläkaren eller familjeläkaren. Systemet kan kanske inte helt överflyttas till Sverige. I vissa viktiga avseenden råder andra förhållanden i England, bl.a. har man inte så stora avstånd, utan det är ett mera tättbefolkat land. Men det engelska systemet är ändå tillräckligt intressant för att vi skall försöka lära av det. Det finns risk att vi i Sverige tror att vi har de bästa lösningarna på alla problem bara för att vi har hög teknisk standard eller satsar mest pengar. Jag hade förmånen att få skaffa mig en bild av hur det engelska systemet fungerar. Även om man kanske inte tränger in i dessa problem genom en kort studieresa, är det ändå vissa drag i systemet som är så slående att de är värda att nämna när vi diskuterar den svenska sjukvårdens framtid. Det engelska systemet fungerar så här. Varje människa är knuten till en allmänläkare — husläkare eller familjeläkare om man så vill. De allra flesta av dessa läkare ingår i den allmänna sjukvårdsorganisationen. Det är ett mycket litet antal privatpraktiker. Varje läkare har på det viset ansvar för ett antal människor som bor inom ett relativt begränsat område, mellan 2 500 och 3 500 personer. Det betyder inte att man är tvungen ja en viss läkare. Man har som patient fritt läkarval under förutsättning att läkarens listor inte redan är fulltecknade. Man får sedan hålla sig till den läkare man har valt, men om man inte trivs kan man byta till en annan läkare. Flyttar man får man också en ny läkare. Man är dock alltid fast knuten till en läkare, samtidigt som man har frihet att välja. I ett avseende har man som patient mindre frihet i England. För sjukhuseller specialistvård måste man ha remiss från sin allmänläkare. Den patient som tycker att han behöver specialistvård för en viss åkomma får inte gå direkt till specialisten. Han måste som sagt ha en remiss från sin allmänläkare. Men det tycks människor acceptera. Mitt bestämda intryck är att man i England inte har samma övertro på specialistoch sjukhusvård som vi har här i Sverige. Om allmänläkaren säger att man inte behöver någon specialistvård, så accepterar man det. Och accepterar man inte, finns alltid möjlighet att byta läkare och försöka hitta en annan som är mer villig att skriva ut en remiss. Denna regel gäller naturligtvis inte vid olycksfall eller om man blir akut sjuk utanför hemorten. Då kan man bege sig direkt till ett sjukhus. Detta system har flera fördelar. Den första och viktigaste är att läkaren känner till patienten, hans familj och hans sociala situation. Ofta har läkaren också varit hemma hos patienten på sjukbesök tidigare. Det betyder att läkaren lättare kan bedöma hela sjukdomsbilden, och han kan lättare ta ställning till t.ex. ett telefonsamtal vid ett akut insjuknande. Systemet innebär också att man praktiskt taget inte har några väntetider i den primära sjukvården. Man kan i regel få komma till sin läkare samma dag som man ringer och vill bestämma tid, möjligen dagen efter. Vidare har läkaren tid att göra hembesök. I många fall är det naturligtvis enklare att patienten kommer till mottagningen, så att läkaren kan göra behövliga undersökningar, men särskilt i ett land med vårt klimat skulle det onekligen vara en fördel om läkarna kunde göra hembesök. Därigenom skulle de också få en mycket bättre bild av de psykologiska faktorerna och av patientens hela situation, hans familj, hemmiljö och arbete, som spelar så stor roll vid så många sjukdomstillstånd. Den andra stora fördelen med detta system är att specialister och sjukhus, alltså den dyra vården, kan utnyttjas bättre. Man har vissa väntetider i England, men de är avsevärt kortare än i Sverige. Man behöver därför inte satsa så stor del av resurserna på denna dyra vård, som oftast också innebär längre restider för patienten. Om man remitteras till en specialist går det så till, att när specialisten har utfört sin behandling skickas patienten tillbaka till allmänläkaren med ett meddelande om vad som har gjorts. Allmänläkaren skall sedan följa patienten, och om det uppstår några problem kan han ta kontakt Nr 87 igen med specialisten. På det sättet är allmänläkaren hela tiden den an Torsdagen den svarige för patienten, men han har tillgång till de resurser som specia 22 maj 1975 listvården innebär. Den tredje stora fördelen är att människor som har en tendens att — Utbyggnad av söka läkare litet oftare än nödvändigt — vi vet alla att en sådan över — hälsooch sjukvård, efterfrågan på sjukvård finns, och den kan man inte komma ifrån om m.m. man har ett system som är billigt för patienten, och det vill vi ha — kan läkaren få en mycket bättre uppfattning om, när patienten måste gå till samma läkare varje gång. Då märker ju läkaren snart att här är någonting som inte stämmer, och han kan då ta itu med de verkliga = ofta kanske sociala eller psykologiska - problem som ligger bakom. Om patienten ständigt kommer till en ny läkare, som man ofta gör här i Sverige, har läkaren svårt att få en riktig bild av vad som är de verkliga orsakerna. Nu frågar kanske någon om denne läkare, som ansvarar för 2 500-3 500 människor, är fullständigt livegen, om han aldrig får vara ledig och om han aldrig får resa bort. Ja, så var det kanske tidigare i viss mån i det engelska systemet, men nu arbetar allt fler engelska läkare i grupp. På det sättet kan de svara för varandra när det gäller jourer om nätterna, under semestrarna osv. Vid en vårdcentral som jag besökte i Newcastle fanns det sju läkare som hade jour var sin natt i veckan. Eftersom patienterna bodde i ett begränsat område kunde vederbörande läkare passera mottagningen när någon ringde på kvällen eller på natten och hämta patientens journalkort. Läkaren kunde på det sättet strax — även om det inte var hans egen patient — skaffa sig en bra bild av situationen. Nästa dag kunde han vid en träff på förmiddagen med de andra läkarna tala om vad som hade hänt och lämna över patienten till den ordinarie läkaren. Dessa sju allmänläkare hade också vissa specialintressen, vilket gjorde att de kunde stötta upp varandra, ge varandra råd och kanske ta hand om varandras patienter. Vid mottagningen fanns en distriktssköterska, en barnavårdssköterska och ibland också en socialarbetare. Man kan fråga sig: Har vi råd med ett sådant system? Mitt svar är helt enkelt att England satsar mindre på sin sjukvård än vi i Sverige gör på vår. Det är klart att det tar en viss tid att gå över från ett system med tonvikten på den tunga slutna vården till ett öppenvårdssystem, och det gäller därför att lägga fast inriktningen genast. Det finns i dag en risk — jag tror inte jag är ensam om denna uppfattning —- att man fordrar att företagsläkaren skall fungera som husläkare. För den som arbetar på ett stort företag har det vissa fördelar att ha en läkare nära till hands, men en sådan utveckling skulle också medföra vissa väsentliga nackdelar. Funktionen som husläkare tar tid från företagsläkarens egentliga uppgifter, nämligen att se till att arbetsplatsen fungerar på ett riktigt sätt. Vidare hjälper det systemet bara nu dem som är anställda på ett företag med företagsläkare. För andra människor, familjemedlemmar osv., fungerar det inte. Det tryck som företagshälsovården 7” utsätts för i dessa avseenden visar människors mycket starka önskan att få till stånd något av ett husläkarsystem, en mer kontinuerlig anknytning mellan patient och läkare, en mer personlig omvårdnad. Det är viktigt hur en övergång från vårt mera slutna system till ett öppenvårdssystem går till. Nu satsar vi mycket på den öppna vården och på läkarutbildningen och det har lett till ett hot om en drastisk minskning av antalet specialistläkartjänster, alltså avdelningsläkartjänster, på de stora sjukhusen. Om vi kan lätta trycket på den slutna sjukvården kommer vi på längre sikt, hoppas jag, inte att behöva samma stora antal avdelningsläkare vid de stora sjukhusen. Men att ta bort den resursen innan man har skapat den mer heltäckande öppna vården är att börja i fel ände. Framför allt på de stora undervisningssjukhusen medför den minskning av antalet specialisttjänster, som det nu gällande läkarfördelningsprogrammet anger, allvarliga risker både för kvaliteten på den svåra, tunga sjukvården och för undervisning och forskning. Herr Molin har i en motion krävt att minskningen av antalet specialisttjänster på de stora sjukhusen skall förhindras. Det är enligt min uppfattning välmotiverat av flera skäl, dels därför att vi, som jag nämnde, ännu inte har någon avlastning av den tunga vården, dels därför att det här är fråga om tjänster som i dag innehas av människor som samhället har satsat tio år eller mer av specialistutbildning och specialisterfarenhet på. Om en kirurg, en ortoped eller annan specialist med sådan erfarenhet övergår till att bli t.ex. företagsläkare därför att tjänsterna dras in, är detta en helt felaktig användning av denna resurs. Läkarna i fråga får det kanske bättre ekonomiskt sett och dessutom en lugnare tillvaro, så det är inte dem jag i första hand ömmar för, utan det är för patienterna och sjukvården i stort, vilken här förlorar en viktig tillgång. I det läkarfördelningsprogram 80, som socialstyrelsen skall redovisa i sommar, bör detta krav tillgodoses. Det är det jag i reservationen 2 begär att riksdagen skall uttala sig för. Jag ber att få yrka bifall till denna reservation. I reservation 3 tar jag upp en annan synpunkt på hur man skall åstadkomma mera av mänsklig omvårdnad i sjukvården. I anslutning till en motion av herrar Westberg i Ljusdal och Sellgren för utskottet en diskussion om möjligheterna till frivilliga insatser på sjukhus, framför allt inom den slutna vården och där i första hand för de långvarigt sjuka. Det här är i viss mån en omstridd fråga, vilket inte är förvånande. Det är lätt att förstå att det hos personalen finns en oro för att huvudmännen försöker skaffa sig gratis arbetskraft i stället för att anställa dem som behövs. Detta är naturligtvis inte meningen. Men det finns mycket inom sjukvården, framför allt inom långtidsvården, som personalen inte hinner göra och knappast heller kan förväntas göra, såsom personliga tjänster, att samtala med patienterna och att delta i fritidsaktiviteter. I andra länder finns det patientvänner eller patientbesökare. Ingen borde väl ha någonting att invända mot att ideella organisationer ägnar sig åt sådan verksamhet. Det är klart att det finns en risk för psykologiska problem, om man har en grupp av människor som fyller Nr 87 ett slags permanent roll på sjukhusen, som kanske arbetar i en särskild Torsdagen den uniform och som dessutom kallas för värdinnor — det ger ju snarare 22 maj 1975 intryck av att de hör till personalen än att de är besökare. Jag tror att det skulle vara möjligt att ta till vara den idealitet och arbetsvilja som Utbyggnad av finns i de frivilliga organisationerna, och att göra det på ett sådant sätt — hälsooch sjukvård, att alla uppskattar det. Vi har inte råd att avstå från deras arbetsinsatser, — m.m. men vi har heller inte råd att utforma dessa på ett sådant sätt att den anställda personalen reagerar negativt. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 15 behandlas bl.a. frågan om tjänster för specialistkompetenta läkare vid undervisningssjukhusen. I en motion uttrycks oro för att det gällande läkarfördelningsprogrammet leder till att inte tillräckligt antal specalisttjänster kommer att finnas vid undervisningssjukhusen. I en motion från moderat håll togs den här viktiga frågan upp vid förra årets riksdag. I den motionen begärdes en snabbutredning, syftande till att minska läkarfördelningsprogrammets — LP 77 — skadeverkningar och att någon utspärrning av specialistkompetenta underläkare inte skulle ske. Den motionen gick ut på en omfattande remiss. Det kan nämnas att utredningskravet då stöddes av Sveriges läkarförbund, de medicinska fakulteterna vid universiteten i Uppsala och Lund, vid Karolinska institutet och vid högskolan i Linköping. Det var starka ord som då användes av remissinstanserna: Medicinska fakulteten vid Linköpings högskola ansåg att det skulle bli ett mycket stort problem, om tjänstetilldelningsprogrammet genomfördes och att det innebär ett mycket dåligt tillvaratagande av välutbildad arbetskraft. Karolinska institutet framhöll bl.a. att programmets genomförande skulle komma att innebära ett betydande slöseri med medicinskt kunnande och specialiserad yrkesskicklighet. Sveriges läkarförbund anförde bl.a.: ”Den ena delen av utspärrningsproblematiken berör därför samtliga klinikers specialister, framför allt dem som blir färdiga under de närmaste åren.

Att den här skarpa kritiken mot läkarfördelningsprogrammet framfördes av så kunniga remissinstanser gjorde att vi moderater förra året reserverade oss för en snabbutredning av frågan, men vi fick inte stöd för den reservationen från något annat parti. I det betänkande från socialutskottet som vi nu behandlar har herr Romanus reserverat sig för att riksdagen skall ge regeringen till känna att riskerna för forskning och utbildning bör undanröjas och att det nya läkarfördelningsprogram som är under utarbetande skall utformas så att minskningen av antalet specialisttjänster vid undervisningssjukhusen inte kommer till stånd. Moderata samlingspartiets representanter i utskottet ser lika allvarligt på den här frågan nu som tidigare. Skillnaden är att nu kan vi hoppas att frågan är på väg att lösas genom arbetet med det nya läkarfördelningsprogrammet medan frågan förra året inte hade kommit så långt.

Vi här där ytterligare redovisat vår syn på frågan och jag vill särskilt trycka på vad vi säger där, att om den kvalificerade sjukvården fungerar sämre och undervisningen blir lidande är det till sist patienterna som drabbas. En sådan utveckling får inte accepteras. Och om det mot förmodan skulle bli så att de av LP 77:s intentioner som här har kritiserats skulle återkomma i det nya läkarfördelningsprogrammet LP 80 är jag övertygad om att riksdagen kommer att reagera. Eftersom utskottets majoritet också har uttalat sig för att undervisningssjukhusens behov av vidareutbildade läkare på olika sätt beaktas i arbetet med läkarfördelningen har jag inget annat yrkande än bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Hälsooch sjukvårdsfrågorna har onekligen fått hög prioritet i det svenska samhället. Utbyggnaden av sjukvården i vårt land har gått mycket snabbt. Samtidigt är det klart att behoven har ökat, bl.a. beroende på befolkningens ålderssammansättning. Den stora ökning av läkarutbildningen som har startat har redan givit resultat och kommer i än högre grad att göra det i fortsättningen. Det kommer att ge oss ökade möjligheter att bygga ut hälsooch sjukvården i vårt land. Men uppenbart är att även om vi befinner oss i en stark expansionsperiod när det gäller läkarutbildning och annat får vi dras med flaskhalsar i sjukvården. Sådana är sjuksköterskeutbildningen, sjukgymnastutbildningen och en rad andra specialistområden när det gäller omvårdnaden. Allt detta är uppmärksammat och man behöver därför inte, som folkpartiet förordar, ge nya signaler. De frågor som tas upp i folkpartimotioner och som herr Romanus = Nr 87 har reserverat sig för är förvisso inga nyheter. Det är frågor som har Torsdagen den varit föremål för diskussion långt tidigare. Med anledning av herr Romanus 22 maj 1975 inlägg vill jag bara ta upp några av de frågor som han behandlat här och i sina reservationer. Utbyggnad av Vad först gäller frågan om att riktlinjerna för den fortsatta utbyggnaden = hälsooch sjukvård, av hälsooch sjukvården bör läggas fast av riksdagen och inte av so = m.m. cialstyrelsen, vilket var herr Romanus recept, vill jag säga att utskottet år efter år har avvisat liknande motionsyrkanden. Ända sedan socialutskottet tillkom har vi sagt nej till liknande framstötar från folkpartiet. Vi gör det av följande skäl. Vi har en betydande samhällsapparat som sysslar med sjukvårdsfrågor. Det är socialdepartementets sjukvårdsdelegation, socialstyrelsen, SPRI, Landstingsförbundet och de enskilda landstingen som sysslar med dessa frågor, och någon anledning att koppla in riksdagen i detta sammanhang anser utskottet inte finns. Det var egentligen ganska intressant att lyssna till herr Romanus när han sade att riksdagen bör fastlägga programmet. I andra fall har det blivit modernt på folkpartihåll och även på annat borgerligt håll att allting skall läggas under landstingen. Men här gör herr Romanus en helomvändning och säger att i just denna fråga skall riksdagen fastlägga programmet. Jag tar detta som ett exempel på hur det tydligen sker omsvängningar alltefter det ämne som diskuteras. Herr Romanus hade också en del intressanta synpunkter på svårigheterna för sjukvårdspersonalen att få tid till kontakter med patienterna. Det är onekligen ett av de mest svårlösta problem vi har. Men vi vet samtidigt att kostnadsökningen för personalen blir större och större för varje år, och det innebär självfallet en belastning på skattebetalarna. Det är naturligtvis en fråga om avvägning hur mycket vi vill satsa för att ge personalen en bättre möjlighet till kontakt med patienterna. Att det är en ekonomisk fråga kan vi inte komma ifrån, men det är i kanske lika hög grad en organisationsfråga; ibland finns det nog möjligheter att redan under nuvarande förhållanden skapa en bättre kontakt med patienterna. Herr Romanus resonemang om satsning på den öppna vården har jag ingenting att invända mot. Det görs också i Sverige en mycket kraftig satsning just på den öppna sjukvården. Jag instämmer alltså i herr Romanus synpunkter i det avseendet. Herr Romanus hade vidare ett mycket intressant resonemang om husläkarna i England. Jag har inte samma insikt i de engelska sjukvårdsförhållandena, och jag vill inte ge mig in på någon polemik med herr Romanus på den punkten. Jag vill emellertid ställa den försynta frågan: Hur uppfattar engelsmännen sin situation på sjukvårdsområdet? Finns det inte också där brister som de skulle vilja ha avhjälpta? Jag tror visst att en husläkare kan betyda väldigt mycket, och jag säger inte nej till en sådan reform. Om vi hade möjligheter att införa 81 någonting liknande här, skulle det kanske kunna innebära förbättringar för många människor. Den bild herr Romanus målade upp av sjukvården i Newcastle tror jag dock i stort sett stämmer överens med den organisation med läkarstationer som vi håller på att bygga upp litet varstans i Sverige. När allt kommer omkring kanske de engelska och svenska förhållandena inte skiljer sig så särskilt mycket från varandra. Herr Romanus sade att det i England egentligen inte finns några väntetider. Om jag uppfattade honom riktigt skulle England vara ett mönsterland och ett idealsamhälle när det gäller vården av sjuka människor. Det är tänkbart, herr Romanus, att förhållandena är sådana. Jag vågar inte bestämt bestrida det. Men jag föreställer mig att om man undersöker förhållandena i England så skall man när allt kommer omkring finna att de inte skiljer sig så diamentralt från förhållandena i Sverige. Tyvärr finns det nog inget land som har det väl ställt på det här området. Jag vågar nog ändå säga att den utbyggnad som skett i Sverige gör att den svenska sjukvården fortfarande gott och väl kan mäta sig med den som finns på andra håll. Detta var inte någon polemik mot herr Romanus resonemang om de engelska husläkarna och det engelska sjukvårdssystemet, utan bara ett försök att ge en något annan analys av förhållandena.

Herr Romanus säger nämligen i reservationen att socialstyrelsen bör se till att det program, som skall läggas fram under juni 1975, bör utformas så att minskningen av antalet specialisttjänster vid undervisningssjukhusen inte kommer till stånd. Men märk väl: Vi är nu i slutet av maj och detta program skall framläggas i juni, alltså om några få veckor. Någon ändring av det program som socialstyrelsen ämnar lägga fram i juni kan knappast av tekniska skäl göras i enlighet med kravet i motionen 1272, vilket följts upp i reservationen 2. Jag vet för min del inte vad programmet kommer att innehålla, men jag anser att det helt enkelt är otänkbart att man skulle kunna hinna med att effektuera de önskemål som motionären fört fram. I sak skall jag bara konstatera att de frågor som motionären tar upp och vill ha lösta enligt en annan ordning än den gällande är resultat av statsmakternas beslut beträffande läkarutbildningen och användningen av våra sjukvårdsresurser. Det beslut som statsmakterna fattat går ut på att resurserna skall användas så att de bäst kommer de behövande till del. Någon anledning att ompröva detta beslut föreligger enligt utskottets mening inte. Det betyder inte att utskottet är kallsinnigt till undervisningssjukhusens behov. Deras behov måste självfallet också beaktas vid läkarfördelningen, och det understryker utskottet. Detta borde, tycker jag, vara tillräckligt även för herr Romanus med de ambitioner han har — Nr 87 när det gäller sjukvården. Torsdagen den Undervisningssjukhusen har också fått tilldelning av läkare. De s.k. 22 maj 1975 ständiga vikarierna har i hög grad tilldelats just undervisningssjukhusen, och dessutom har undervisningssjukhusen fått andra tjänster. Ser man = Utbyggnad av på sjukvården i stort finner man att undervisningssjukhusen inte är un — hälsooch sjukvård, derförsörjda. Det vill jag självfallet inte heller att de skall vara, men m.m. jag tycker att det i rättvisans namn skall sägas att undervisningssjukhusen har i hög grad prioriterats framför andra sjukvårdsinrättningar i landet. Reservationen 3 av herr Romanus får väl ses mera som ett uttryck för solidaritet med de folkpartistiska motionärerna än som ett utslag av reformiver på detta område från reservantens sida. Utskottet har klart sagt ifrån att det ankommer på de lokalt ansvariga organen att i samarbete med olika organisationer underlätta kontakterna mellan patienterna inom sjukvården och organisationerna. Jag vill gärna säga att det här är en viktig sak. Jag är alldeles uppriktig när jag säger att jag anser att ju bättre kontakter patienterna kan få med omvärlden, desto bättre kan också den sjukes situation bli i vissa hänseenden. Men det behövs ingen skrivelse till regeringen för att klara den saken och inget riksdagsbeslut heller. Det är sjukvårdshuvudmännen som har att lösa detta utan några pekpinnar utifrån. Jag vill tillägga att den andliga vården vid sjukhusen utreds f. n., och någon ytterligare åtgärd är därför inte av behovet påkallad. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Nej, det är inte fråga om någon helomvändning, när folkpartiet i år liksom tidigare kräver att riksdagen skall lägga fast ett program för hälsooch sjukvårdens utveckling. Vi vill inte ta bort några uppgifter från landstingen. Tvärtom vill vi — det vet herr Karlsson i Huskvarna mycket väl, eftersom vi har en annan motion som behandlar detta — ge landstingen större rörelsefrihet. Däremot vill vi att sjukvårdens riktlinjer, som i dag beslutas av socialstyrelsen och i viss utsträckning av socialdepartementet — alltså statliga uppgifter — skall förankras hos riksdagen. Socialstyrelsen har gjort ett omfattande utredningsarbete om sjukvårdens struktur fram på 1980 talet och det har remissbehandlats. Sedan är tanken att socialstyrelsen skall besluta om riktlinjerna. Det anser vi att svenska folkets representanter i riksdagen skall göra. Det är en alldeles för viktig fråga för att den skall avgöras av socialstyrelsen och dess tjänstemän, hur duktiga de än är. Detta är en fråga av så stort allmänt intresse att den bör avgöras i det folkvalda organet. Det är litet förvånande att höra ordföranden i det utskott som har hand om detta område säga att de här sakerna inte är så viktiga att 83 "riksdagen behöver kopplas in. Vad händer i stället, herr Karlsson i Husk varna? Vem gör upp det centrala sjukvårdspolitiska programmet när inte riksdagen får göra det? Jo, dels är det socialstyrelsen, dels Landstingsförbundet. Är det någonting som är tvivelaktigt ur demokratisk synpunkt är det väl att Landstingsförbundet och dess kansli skall dra upp riktlinjer för vad man skall göra i de olika landstingen. Det är ju ett indirekt valt organ, som inte har den demokratiska förankring som riksdagen har. Vi vet att man där sysslar just med att göra upp ett sjukvårdspolitiskt program. Det borde vara en naturlig uppgift för riksdagen. Det hindrar inte att ett viktigt led i ett sådant program kan vara att ytterligare öka landstingens beslutanderätt och rörelsefrihet. Men vi har konstaterat att det finns vissa saker som måste beslutas på riksplanet och där vi i dag inte förutsätter någon ändring: sjukvårdslag, läkartjänsttilldelning, allmänna riktlinjer, försäkring osv. Allt detta borde diskuteras i ett sammanhang inom ett sjukvårdspolitiskt program. Jag är glad att herr Karlsson instämmer i att den öppna vården bör byggas ut. Vi vet ju att det pågår. Men min tes var att det gäller att göra det på ett sådant sätt att man verkligen säkerställer den personliga kontakten mellan läkare och patient. Jag är rädd att vi inte gör det i de vårdcentraler som nu byggs upp. Där finns inte den nära anknytningen mellan en läkare och de människor han ansvarar för. Befolkningsområdet är mycket större och man hör kanske som patient till läkarcentralen, men inte till en viss läkare. Med min redogörelse från England menade jag varken att vi kan överflytta detta system hundraprocentigt till Sverige eller att England skulle vara något slags mönsterland när det gäller sjukvård. Man har vissa problem och dem skall vi naturligtvis också lära av, och vi skall framför allt försöka dra nytta av de positiva erfarenheter som gjorts.
Herr talman! Jag har i och för sig inte sagt att herr Romanus gjort en helomvändning i den allmänna synen på landstingens verksamhet. Men jag poängterade att han den ena gången vill att man skall lägga så mycket som möjligt på landstingen, men den andra gången när det gäller det område som landstingen är specialist på, nämligen sjukvården, då är det inte de som skall få något inflytande utan då skall riksdagen bestämma. Herr Romanus får lov att bestämma sig för hur han vill ha det. Skall landstingen ha mera makt eller skall de det inte? Det är det frågan gäller. Herr Romanus är ju en gammal — jag kanske inte skall säga hatare av Landstingsförbundet, det vore kanske för mycket sagt - motståndare till Landstingsförbundet, det har han visat tidigare. Nu säger han att detta är ett indirekt organ som inte skall syssla med de här frågorna. Jamen, herr Romanus, Landstingsförbundet är de samlade svenska landstingens gemensamma organ. Där finns alltså representanter valda ute i landets olika delar och Landstingsförbundet är ett övergripande organ med kunnighet just på det här området. Skulle det vara odemo Nr 87 kratiskt att detta organ fick lägga fram sina synpunkter på hur sjuk Torsdagen den vårdsprogrammet skall vara utformat? Jag har väldigt svårt att följa herr 22 maj 1975 Romanus i det resonemanget. Att riksdagen skulle fastlägga medicinska program borde t.o.m. herr — Utbyggnad av Romanus kunna erkänna att det inte vore det riktiga. När vi har ett = hälsooch sjukvård, statligt organ — socialstyrelsen — som har expertis på hela det här området — m.m. och som känner detta vida fält är det inte då rimligt att socialstyrelsen får sköta sin uppgift när det gäller sjukvården? Sedan kan vi kritisera den i olika avseenden när det är lämpligt, men att ändra på de nuvarande förhållandena vill jag inte vara med om. Herr Romanus resonemang om den öppna vården föranleder mig bara att säga att jag tror inte att herr Romanus har riktigt samma erfarenheter som kanske andra ledamöter i kammaren har när det gäller utbyggnaden av den öppna vården. Jag är medveten om att där fortfarande finns stora brister men det pågår en kraftig utbyggnad. Om vi om några år när utbyggnaden hunnit längre skall diskutera den här frågan tror jag att till och med herr Romanus kan säga att den svenska öppenvården har den klass som den skall ha.
Herr talman! Jag tror inte, herr Karlsson i Huskvarna, att detta är alltför komplicerat att fatta för någon av dem som lyssnar här. Jag vill att landstingen skall ha kvar sin beslutanderätt och att den skall ökas, t.ex. när det gäller sjukhusbyggandet. Men de beslut som fattas av statliga organ, t.ex. socialstyrelsen, bör förankras mer demokratiskt, nämligen i riksdagen, när det gäller de övergripande riktlinjerna, sjukvårdsprogrammen, sjukvårdens struktur etc. Vad det gäller är alltså att flytta detta från ett ämbetsverk till riksdagen — inte att ta någon beslutanderätt från landstingen. Deras befogenheter vill vi tvärtom öka. Så enkelt är det. Ämbetsverken skall vara förvaltande organ. De skall självfallet också förbereda riksdagens och regeringens beslut. Att lägga fast riktlinjerna för sjukvården i stort anser jag vara så viktigt att det skall ske i riksdagen. Det var litet förvånande att höra herr Karlsson säga att han inte vill vara med om att ändra på de nuvarande förhållandena i det avseendet. Det var väl ändå att låsa sig litet väl hårt. Det kan väl inte vara någon nackdel att riksdagen får fatta de här besluten. Det blir väl inte sämre av det, herr Karlsson. Jag vill understryka att det är bra att man satsar på den öppna vården. Den blir säkert bättre och bättre. Men det är inte troligt att vi med nuvarande system får den nära anknytning mellan patient och läkare som ett husläkarsystem av ungefär den engelska typen skulle ge. Det blir fortfarande så att människor kommer att säga: Nu var det en ny läkare igen, nu måste jag dra hela min historia igen osv. Dessutom får man ett bättre utnyttjande av specialistvården och sjuk 85 husvården enligt det engelska systemet, med dess samspel mellan öppen vård och sluten vård. Jag tror att vi kan ge ett eget bidrag till utvecklingen genom att börja använda specialister som konsulter ute på vårdcentralerna, vilket man inte tillämpar i England. Det är något att ta vara på. Men just husläkarsystemet finns inte med i dagens planer och det är det som jag har velat föra in i bilden. Det är litet förvånande att England, som satsar kanske bara hälften så stor del av sin nationalprodukt på sjukvård som Sverige, ändå tycks ha löst det här problemet. Människor klagar naturligtvis över sjukvårdens ofullkomligheter även i England, men just detta med de personliga relationerna mellan patient och läkare lovordar man. Det vill jag att vi skall ta fasta på. Jag påstår inte att man inte har några som helst väntetider i engelsk sjukvård, men när det gäller den primära vården som husläkarna utför hade jag tillfälle att se tidsbeställningsschemat på en vårdcentral. Där fanns väntetider. Läkarna kunde besöka sina patienter samma dag som de blev kallade. Så är det inte i Sverige.
Herr talman! Jag har ingen anledning att byta ord med herr Romanus beträffande det engelska systemet. Han känner till det mycket bättre än jag. Men jag kanske får påpeka en sak i detta sammanhang: I Sverige har vi gjort det möjligt för människorna i allmänhet att efterfråga sjukvård. Jag är inte säker på att man har samma förnämliga system när det gäller t.ex. sjukförsäkring i England som vi har. Det hör också samman med människornas möjligheter att efterfråga sjukvård. Herr Romanus säger att vid öppenvårdsinrättningarna på de svenska sjukhusen får man en ny läkare varje gång. Det är nog riktigt att det förekommer, men detta är en organisationsfråga. Nog kan den i många fall lösas så att patienterna får samma läkare när de återkommer. Jag vet att i varje fall vissa landsting har kunnat lösa den. Sedan var det frågan om riksdagen kontra landstingen. Så mycket känner jag de svenska landstingen, herr Romanus, att jag vågar påstå att de när det gäller sjukvården har betydligt större kapacitet och bättre expertis till sitt förfogande än riksdagen har. Vid landstingen har man folk som under lång tid har varit vana att syssla med sjukvårdsfrågor. Självfallet finns även inom riksdagen ledamöter som kan sjukvård, exempelvis herr Romanus. Men tar man riksdagen som helhet vågar jag påstå att landstingen har bättre möjligheter att bedöma sjukvården. Sedan, herr Romanus, till den aktuella situationen i riksdagen. Att behöva lotta om sjukvårdens inriktning tror jag vore sämsta tänkbara utväg. Glöm inte bort den risken, herr Romanus.

Herr talman! I reservationen 2 av herr Romanus, baserad på motionen 1272 av herr Molin, påtalas — som herr Åkerlind tidigare har anfört — den allvarliga risken för vården vid undervisningssjukhusen, om antalet — Nr 87 specialistkompetenta underläkare minskas genom det nya läkarfördel Torsdagen den ningsprogrammet LP 77. Jag delar helt reservantens synpunkter, och till 22 maj 1975 sammans med fru Troedsson motionerade jag till förra årets riksdag om i huvudsak samma problem. Den gången röstade både herr Molin och = Utbyggnad av alla andra folkpartister utom en mot vårt förslag. Jag hälsar nu med = hälsooch sjukvård, tillfredsställelse att man på folkpartihåll har tänkt om. Det har sagts — m.m. att det nya läkarfördelningsprogrammet inom kort skall läggas fram. Eftersom det naturligtvis går att efteråt göra erforderliga korrigeringar i programmet, yrkar jag bifall till reservationen 2. Även till reservationen 3, också den av herr Romanus, är jag positivt inställd. Särskilt i tider då sjukvårdshuvudmännen har ytterst begränsade resurser till ökad personaltäthet vid lasaretten är det viktigt att tillvarata alla goda, frivilliga och i allmänhet oavlönade krafter, som exempelvis i form av Röda kors-värdinnor gör en avsevärd humanitär insats på många lasarett. Berättigandet av sådana insatser har på sina håll ifrågasatts, eftersom det påstås att de frivilliga krafterna konkurrerar om tjänsterna med ordinarie personal i behov av omskolning till liknande men fysiskt lättare arbetsuppgifter. Behovet av insatser är emellertid praktiskt taget obegränsat, och det finns mycket väl utrymme för både frivilliga och avlönade tjänster. Ingenting hindrar enligt min uppfattning att riksdagen visar en viljeyttring i denna fråga, och därför, herr talman, yrkar jag även bifall till reservationen 3.

Herr talman! Fru Sundström och jag har i motionen 347 begärt en utredning av den psykiatriska vårdens målsättning och organisation. Det är med förvåning man läser utskottets avslagsmotivering, där det påstås att den expertgrupp som socialstyrelsen 1970 tillsatte skall ha givit en allsidig belysning av problemställningarna. Sammansättningen av socialstyrelsens expertgrupp, som bestod av fjorton personer, var utomordentligt snedvinklad, då där ingick elva läkare, en planeringschef och en socialchef. Den fjortonde personen var politiker. Men han var inte ens med i arbetet, trots att han står angiven i gruppsammansättningen. Det var meningen att han skulle delta i det avsnitt som berörde de ekonomiska frågorna. Det avsnittet behandlades aldrig. Den expertgrupp som utredde den psykiatriska vårdens målsättning och arbetsuppgifter bestod bl.a. av tre docenter och en överläkare samt en planeringschef och en socialchef. Man kan sannerligen fråga sig om en planeringschef och en socialchef kan ha en sådan gedigen kunskap i psykiatrisk vård utöver det egna arbetsfältet att de kan driva en diskussion om psykiatrisk målsättning mot docenternas och överläkarens sakkunskap. Ingen kan få mig att tro att det förekommit någon större diskussion i denna grupp annat än mellan de läkarutbildade deltagarna. 87 Alltså har vi här ett förslag om den psykiatriska vårdens målsättning, grundat enbart på läkares uppfattning. Den andra gruppen, som kallas rollgruppen, har en bättre sammansättning, men det är egentligen rätt ointressant att innan man har fastställt den psykiatriska vårdens innehåll och målsättning diskutera de olika rollerna i teamet. Det kan dock konstateras att här har läkare, psykologer och kuratorer tilldelat sig specialistrollerna, medan den övriga mentalvårdspersonalen, som egentligen är den som har den mest frekventa kontakten med patienten, har fått en mer allmän roll. Detta har väckt irritation hos denna personal, då de anser att de i lika hög grad är specialister och därför borde tilldelas även andra arbetsuppgifter i teamet. Expertrapporten utsändes från socialstyrelsen den 20 december 1973. Yttranden skulle vara inne om möjligt före den 15 mars 1974 och absolut senast den 1 april. Utsändningslistan omfattade 47 instanser, bl.a. alla sjukvårdshuvudmännen. 41 remissinstanser svarade, däribland 11 av de 28 sjukvårdshuvudmännen. Flera överläkarföreningar svarade. Troligen är det de bortfallna 16 sjukvårdshuvudmännen som ersatts av överläkarföreningar. Den utmätta remisstiden var tre månader, högst tre och en halv månad. Det är helt omöjligt för sjukvårdshuvudmännen att på denna korta tid låta de olika personalgrupperna lägga sina synpunkter på expertrapporten. Socialstyrelsen har trots att över ett år förflutit ännu ej redovisat remissvaren, men det finns en intern sammanställning som används inom socialstyrelsen. Jag vet att remissomgången har givit ett så negativt resultat att socialstyrelsen har stora, för att inte säga oöverkomliga svårigheter att lägga fram ett konkret förslag rörande den psykiatriska vårdens utformning. Uppfattningarna om den psykiatriska vården är om möjligt ännu mera splittrade än de var tidigare. På sätt och vis kan detta noteras med en viss tillfredsställelse, eftersom expertrapporten inte var verklighetsförankrad. Den psykiatriska vården är en viktig angelägenhet för ett mycket stort antal människor. Den är inte endast en medicinsk fråga utan i än större utsträckning en social och samhällelig. Detta har vi påpekat i vår motion. Det är människorna som skall ställa sina krav och redovisa sina behov, och utifrån detta skall innehållet i den psykiatriska vården utformas. Det bör därför tillsättas en utredning, där alla kategorier är representerade, även den grupp som är den absolut mest självklara och som tidigare alltid har varit utelämnad, nämligen patienterna själva. Remissomgången skall ha en sådan omfattning att den får en bred förankring, och där skall även politiska och fackliga organisationer vara representerade. På det sättet kan attityden till de psykiska sjukdomarna förändras ute i samhället. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till motionen 347.
Herr talman! Fru Hjalmarsson uttalade sin förvåning över utskottets skrivning. Fru Hjalmarsson behöver inte vara förvånad. Vi har följt den — Nr 87 vanliga ordningen i riksdagen. En utredning har företagits och remiss Torsdagen den behandlingen har ägt rum, men slutsatserna har ännu ej dragits. Det 22 maj 1975 skulle ju vara helt orimligt att i den situationen tillsätta en ny utredning.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade i ett tidigare inlägg till herr Romanus att hälsooch sjukvården fått en hög prioritet i vårt land, och det är väl sant. Men för den psykiatriska vården är prioriteten inte speciellt hög. Jag kan notera med ytterligare förvåning — när remissomgången har gett ett så negativt resultat — att socialstyrelsen inte kan komma med ett förslag om psykiatrisk innehåll i vården. Det är skrämmande om vi år efter år skall fortsätta att ha en psykiatrisk vård, vars innehåll icke är enhetligt över hela landet. Man kan också fråga sig om varje landsting skall behöva göra en egen utredning. Västmanlands län har gjort det. Där har man tidigare heller aldrig haft psykiatrisk vård. Malmöhus län har nyligen gjort en utredning. Skall varje län behöva göra en utredning om sin psykiatriska vård? Jag anser att det är en riksangelägenhet att den psykiatriska vården får samma innehåll över hela landet. Det är det viktigaste för patienterna.
Herr talman! Det sista som fru Hjalmarsson sade kan jag helt instämma i. Men, fru Hjalmarsson, bara för att det kommer en motion i denna fråga kan vi inte tillsätta en ny utredning, när vi inte har dragit slutsatserna av den utredning som tidigare gjorts. När fakta är klara, fru Hjalmarsson, kommer också resultaten.
Herr talman! Jag kan tala om för herr Karlsson i Huskvarna att det blir inget resultat av den utredning som har lagts fram. Därför måste det bli en ny utredning.

Herr talman! Jag vill säga några ord om det som utskottet kallar bistånd av personlig art till patienter inom sjukvården. Med hänsyn till vikten av att frågan om enskilda personers och frivilliga organisationers medverkan inom sjukvården blir belyst hade det varit värdefullt om utskottet gjort ett självständigt uttalande och inte enbart hänvisat till välbekanta fakta som att det finns kuratorer på sjukhus. É 89 Under 15 år har t.ex. Svenska röda korset byggt upp och utvecklat sin sjukhusvärdinneverksamhet så att det i dag finns 1 100 sjukhusvärdinnor. Deras arbete har vunnit allmän uppskattning både av personal och av sjukvårdshuvudmän och naturligtvis framför allt av patienterna. Men vad motionärerna är ute efter är kanske ändå inte sådana aktiviteter som främst faller inom den traditionella sjukhusvärdinneverksamheten. De efterlyser bl.a. åtgärder för att bryta patienternas isolering och tillgodose deras behov av mänsklig värme och personligt engagemang. I reservationen 3 talas om att man utomlands har goda erfarenheter av patientvänner eller patientbesökare. Jag vill därför framhålla att vi i Sverige också har en sådan verksamhet, om än i alltför ringa omfattning. Diakonin, frikyrkorna, scouterna och Röda korset har på sina håll tagit upp sådan kontaktverksamhet. Rödakorsare besökte t.ex. år 1973 över 5 000 patienter på långtidssjukhus och över 7 000 personer på pensionärshem. Också psykiskt sjuka patienter besöktes, men i mindre omfattning. Det är allmänt känt att kontakten med världen utanför sjukhuset glesnar ju längre en person vårdas på ett sjukhus. De första åren är besöken av släktingar och vänner rätt talrika, men de tunnar ut för att så småningom kanske helt upphöra. Patientens situation är ju också sådan att han inte har möjlighet att skaffa sig nya kontakter. En speciellt svår situation har de patienter som är invandrare och har språksvårigheter. Det finns därför ett omätligt behov av frivilliga insatser på de här områdena. Det skulle också vara bra om speciella befattningshavare inom sjukvården hade till uppgift att hålla kontakt med de enskilda och organisationerna för att stimulera och öka insatserna av frivilliga. De frivilligas insatser får naturligtvis inte betraktas som ingrepp i personalens funktioner, och de får inte heller uppfattas som kritik mot de anställda. Men jag tror att de anställda själva är bland de första att understryka att de är så få och att deras tid är så upptagen av annat att de inte hinner tillgodose patienternas hela behov av omvårdnad. En diskussion av de här frågorna, som har många skilda aspekter, hade varit lämplig att stimulera i det här sammanhanget. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 3.

Herr talman! Den debatt som förs med anledning av föreliggande utskottsbetänkande är en del av den debatt om den svenska sjukvården som vi rent allmänt för över hela landet — en debatt som pågått i många år och som säkerligen inte kommer att avstanna på länge än. I den folkpartimotion som ligger till grund för den första reservationen anges vissa avsnitt inom sjukvårdsområdet där det allmänt uppfattas att brist föreligger, att vårdmöjligheterna inte motsvarar efterfrågan. Vi vet att allt inte är bra inom svensk sjukvård. Det är ingen nyhet. Vi vet att det finns köer och långa väntetider inom olika vårdområden. Man klagar över att mänsklig kontakt saknas mellan vårdare och vårdad, Nr 87 att det är bristande samordning mellan sjukvård och socialvård. Torsdagen den Det är kanske värt att påpeka i det här sammanhanget att vårdutbudet 22 maj 1975 i vårt land har ökat mycket kraftigt de senaste decennierna, men att vårdefterfrågan samtidigt har ökat ännu snabbare. Utbyggnad av Varför har vi då hamnat i detta läge? Det är naturligtvis inte möjligt — hälsooch sjukvård, att i några få ord försöka analysera orsakerna. Men låt mig ta några — m.m. exempel, som ordföranden i utskottet var inne på. Vi har fått ett ökat antal åldringar och därmed större vårdbehov. Vi har fått in mer av ytterst resurskrävande specialiteter inom sjukvården på grundval av de medicinska framsteg som gjorts. I reservationen 1 föreslås nu att regeringen skall förelägga riksdagen ett program för den fortsatta utbyggnaden av hälsooch sjukvården. Den som har följt utvecklingen inom sjukvårdsområdet de senaste decennierna måste vara starkt skeptisk till en hårt centraliserad programmering och styrning på det här viktiga samhällsområdet. Vi har i dag, som påpekats här, ett intimt samarbete i planeringshänseende mellan socialstyrelsen, sjukvårdshuvudmännen och SPRI - samarbetet genom det sistnämnda organet gäller främst teknisk utrustning och organisation. Sjukvårdshuvudmännen — landstingen — bör ha det primära ansvaret för den regionala planeringen, detta inte minst med tanke på de lokala skillnader som finns mellan olika sjukvårdsdistrikt men också därför att man lokalt vet var bristen är störst och kan prioritera resurser därefter. Centerns representanter i utskottet har inte kunnat finna att man skulle vinna något konkret resultat i sjukvårdsarbetet med ett program av den typ som föreslås i reservationen. I motionen 766 av fröken Andersson m.fl. från centerpartiet har begärts en lagändring så att sjukvårdshuvudmännen i likhet med vad som gäller för ålderdomshemsvård skulle få rätt att tillämpa differentierade avgifter inom långtidssjukvården. Efter allmänna motionstidens utgång har regeringen gett socialutredningen i uppdrag att utreda och snarast lägga fram förslag i frågan. Vi har därför inget yrkande på den punkten. Utan att på något sätt föregripa behandlingen av denna fråga vill jag ändå betona vikten av att olika avgiftssättning inom varandra näraliggande vårdområden inte tillåts styra vårdefterfrågan. För en riktig nivåstrukturering inom olika vårdformer är det nödvändigt med kostnadsneutralitet.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

Herr talman! Många har frågat varför inte socialutskottets moderata ledamöter har anslutit sig till reservationen 3 av herr Romanus, som 91 handlar om bistånd av personlig art genom bl.a. religiösa samfund för patienter inom sjukvården. Anledningen till att herr Åkerlind och jag inte har undertecknat denna reservation har inget samband med dess sakinnehåll. Den skulle i och för sig i sin helhet kunna vara klippt ur moderata samlingspartiets partiprogram, och vi har ingenting att invända mot de resonemang som förs i reservationen. Anledningen är dubbel. För det första är det över huvud taget, i varje fall i nu aktuell form, knappast en riksdagsfråga. Det framgår också uttryckligen av reservationen, där det står att det är en viktig uppgift för sjukvårdshuvudmännen i samråd med de anställdas organisationer att klara upp dessa frågor. Sjukvårdshuvudmännen och de anställdas organisationer är inte företrädda i riksdagen, och riksdagen har ingen befälsrätt över dem. Därför kan man inte komma längre än möjligen till den effekt som ett allmänt uttalande eller en viljeyttring från riksdagen kan ha i andra former än de vanliga beslutsmässiga. För det andra — vilket är mera avgörande — har vi som bekant i utskotten icke att ta ställning till reservationer utan till motioner och propositioner. Vad vi i socialutskottet hade att behandla var motionen 1290, som i mycket hög grad skiljer sig från reservationen 3. Reservationen tillkom med anledning av motionen. Anledningen är enligt mitt sätt att se så pass avlägsen att det nästan skulle varit fråga om ett utskottsinitiativ, om det hade blivit majoritet för det som framfördes i reservationen. I motionen, som vi alltså hade att ta ställning till, fanns dels ett resonemang om vad som måste anses höra till den andliga vården på sjukhusen — och den frågan handhas i annan ordning —, dels några allmänt vänliga ord om frivilliga insatser samt ett, som jag tycker, ganska bisarrt uppslag avseende telefonlistor i sjukhusens akutmottagningar. Det var alltsammans. I den motionen kunde herr Åkerlind och jag inte hitta någonting att yrka bifall till och reservera oss för. Reservationen har vi i och för sig ingenting att invända mot. Men den har vi liksom riksdagens övriga ledamöter inte sett förrän den kom i tryck. Nu har alltså herr Åkerlind och jag tagit ställning för utskottsmajoritetens förslag och kommer självfallet att biträda det i den votering som följer. Men jag vill gärna önska herr Romanus lycka till i voteringen —- min och herr Åkerlinds hjälp förutan.
Herr talman! Jag hade egentligen inte tänkt förlänga debatten ytterligare, men ett yttrande som herr Karlsson i Huskvarna fällde tycker jag ändå måste kompletteras med en upplysning. Herr Karlsson sade ungefär att vi i Sverige har gjort det möjligt för allmänheten att efterfråga sjukvård. Han var inte säker på att det är lika väl ställt i England i det avseendet. Det är självfallet en fråga som man reser: Om vi i Sverige satsar mycket större resurser på vår sjukvård än vad man gör i England, men ändå inte kan lösa problemet med kon Nr 87 tinuiteten lika väl, kan det eventuellt bero på att det är mindre efterfrågan Torsdagen den på sjukvård i England? Det är en befogad fråga, men jag tror inte att 22 maj 1975 orsaken är den angivna, framför allt av ett skäl, nämligen att man i England faktiskt har kommit längre än i Sverige när det gäller att göra Utbyggnad av det möjligt för människor att efterfråga sjukvård. Sjukvården är helt gratis hälsooch sjukvård, i England. Vi betalar ändå en patientavgift i Sverige om vi går till doktorn.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr Romanus å det engelska labourpartiets vägnar för det fina erkännande han gav åt dess sjukvårdspolitik. Men jag vågar ändå påstå att det finns åtskilligt i den engelska sjukvården som skulle kunna vara bättre. Det är inte säkert att den, om man ser det i stort, är bättre än den svenska. Emellertid är den här diskussionen tämligen meningslös, eftersom varken herr Romanus eller jag kan med kraft belägga de synpunkter vi har; vi känner ju inte till grunden för och vidden av den engelska sjukvården i jämförelse med den svenska. Vad jag sade om lottning var bara ett exempel. Om vi skulle följa herr Romanus förslag och denna lotteririksdag skulle uttala sig i sjukvårdsfrågorna, skulle vi naturligtvis kunna hamna i en lottningssituation. Det är ju inte säkert att herr Romanus och jag skulle vara överens, och ett voteringsresultat skulle kunna bli hälften mot hälften. Det tror jag skulle vara djupt olyckligt. Jag skall också be att få instämma med herr Erik Larsson i Öskevik när det gäller vårdavgifterna. Det är naturligtvis angeläget att åstadkomma ett resultat som innebär att också landstingen skall kunna få ta ut differentierade vårdavgifter. Slutligen ett ord till fru Hjalmarsson, som jag inte hade tillfälle att replikera tidigare. Om jag skall ta fru Hjalmarsson på orden så tycks hon vara större expert än t.o.m. socialstyrelsen i de här frågorna, och då har jag väl ingenting annat att göra än att ge mig. Men så mycket är klart att vi inte kan vara med om att tillsätta en ny utredning innan vi har fått resultatet klarlagt från den utredning som tidigare har gjorts inom detta område. När den saken är klar, fru Hjalmarsson, kan det finnas anledning att ta upp diskussionen på nytt.
Herr talman! Det är klart att den här riksdagen har vissa problem med jämviktsläget. Men vi har ju kunnat besluta om åtskilliga viktiga frågor och skulle väl även kunna göra det beträffande riktlinjer för sjukvården. För att undvika missförstånd vill jag framhålla att jag absolut inte menar att den engelska sjukvården saknar problem, att den skulle representera ett idealtillstånd. Men jag har inte talat om den engelska sjukvårdens svagheter utan om det som vi skulle kunna lära av den engelska sjukvården. Det som är sämre i England har vi ingen anledning att ta upp. Exempelvis det stora inslaget av privata patienter på sjukhusen, som man kämpar med i dag, skall vi absolut inte ge oss in på. Det håller jag med herr Karlsson i Huskvarna om, ifall det var det han tänkte på. Till herr Carlshamre vill jag säga ett par ord, eftersom kammarens ledamöter kanske fick ett felaktigt intryck av vad som hänt i utskottet. Jag är tacksam för att han mellan raderna rekommenderar alla att rösta på reservationen 3. Precis det som står i reservationen sade jag vid utskottsbehandlingen, det tror jag herr Carlshamre drar sig till minnes. Jag sade att vi bör ta ställning till den här motionen genom att vidga perspektivet och ta med även annan frivillig verksamhet och understryka värdet av den. Det är jag hundraprocentigt säker på, det är därför det står i reservationen. Jag begär inte att herr Carlshamre skall komma ihåg det. Men jag vill inte att riksdagens ledamöter skall få en felaktig bild — att vi kommer och smyger på riksdagen någonting efter utskottsbehandlingen. Det är inte fallet.
Herr talman! Det är väl någon undanmanöver när herr Karlsson i Huskvarna påstår att jag skulle utge mig för att vara större expert än socialstyrelsen. Nu vet jag inte hur många experter på psykiatri de har där — det är väl inte så värst många. Själv har jag jobbat inom mentalvård i många, många år. Min motion syftar till att man skall tillsätta en utredning. Det väsentliga är inte att bedöma om den bästa specialistutbildningen finns hos socialstyrelsen eller hos mig.
Herr talman! Jag gör visst inte anspråk på att komma ihåg allt som herr Romanus har sagt i utskottet, och jag tror inte heller att någon annan av utskottets ledamöter vågar åta sig den minnesprestationen. Det får väl vara som det kan med den saken, och jag litar på herr Romanus minne och ord. När det gäller den andra frågan — de specialistkompetenta underläkarna och åt vilket håll vi har utvecklats — är helt enkelt skillnaden den, herr Romanus, att förra året, när herr Åkerlind och jag reserverade oss på det sätt som herr Romanus gör i år, fanns det en realistisk möjlighet att påverka frågan. Då skulle det nya läkarfördelningsprogrammet utarbetas, och ett uttalande av riksdagen hade verkligen betytt något. I dag är läkarfördelningsprogrammet sannolikt under tryckning. Arbetet är alltså nära sin avslutning eller rent av avslutat, och vad vi gör i dag påverkar inte det arbetet. Det är skillnaden, och det är därför herr Åkerlind och jag håller fast vid vår uppfattning i ett särskilt yttrande och självfallet återkommer med konkreta yrkanden om det skulle visa sig att de önskemål vi hade förra året och alltjämt har icke blivit tillgodosedda i det program som kommer om några veckor.